Fru talman! Det är självfallet så att kulturpolitiken sköts av utbildningsministern, eller om Georg Andersson så vill kulturministern, Jan-Erik Wikström. Han har ansvaret för den. Men det som motiverar att jag besvarar denna interpellation är ju förhållandet att det är begränsningskungörelsen som är utgångspunkten för debatten — och då är det jag som har ansvaret. Försök inte föra över något kulturpolitiskt ansvar i den här meningen på budgetdepartementet! Vi har en klar gränsdragning, som har gällt förut, och den ändrar vi inte på. I övrigt frågade Georg Andersson hur man skulle ha tolkat kulturrådets skrivelse om den hade varit formulerad på något annat sätt eller inte hade innehållit vissa meningar. Det här är naturligtvis en mycket hypotetisk debatt, som jag inte finner det särskilt meningsfullt att föra. I det kulturpolitiska hänseendet är det väl så, som Georg Andersson säger, att han får ta den debatten med kulturministern senare. Jag vill bara för min del ännu en gång stryka under, som jag gjorde i mitt föregående inlägg, att även Kommunförbundet har uppfattat den här propån från kulturrådet som en pekpinne när det gäller hur man skall förfara. Vi menar från regeringens sida att den kommunala självstyrelsen är något mycket viktigt att värna om. Och har riksdagen sagt att man skall ha den här frågan inom den fria sektorn, skall det naturligtvis gälla. Opinionsyttringar av olika slag från olika håll må naturligtvis göras. Det är riktigt att det förekommer opinionsbildning i kulturpolitiska frågor. Men när det gäller själva frågan om det skall göras en begränsning, skall det ske i laga form. Det har alltså inte gjorts här, och då värnar vi om den kommunala självstyrelsen, som jag sade förut. Det var också så Inge Hörlén och andra i Kommunförbundet uppfattade propån från kulturrådet — därför denna debatt.

Fru talman! Budgetministern säger nu att kulturpolitiken sköts av kulturministern, och det noterar jag med viss tacksamhet. Han fortsätter med att säga: Försök inte föra över något kulturansvar på budgetdepartementet! Det är tydligt att budgetdepartementet inte är så angeläget om att bära något kulturpolitiskt ansvar, och det beklagar jag. Handläggningen av den här frågan har nämligen varit av kulturpolitisk skada, det kan man inte undvika att se. Den har uppfattats som ett uttryck från statsmaktens sida för att man nu är benägen att acceptera avgifter på boklån i folkbiblioteken. Och visst finns det krafter ute i landet som vill ta fasta på dessa signaler. Vi vet att moderata samlingspartiet har de tankarna och för fram dessa förslag i olika kulturnämnder. Det är klart att opinionen växer, men den växer i fel riktning med anledning av regeringens handläggning av denna fråga. Sedan säger Rolf Wirtén att det inte är meningsfullt att föra en debatt om vad som skulle ha hänt och vilken bedömning man skulle ha gjort om skrivelsen hade haft ett annat innehåll. Men det är naturligtvis mycket intressant och viktigt att man får klart för sig hur långt denna begränsningskungörelse räcker. Och jag frågar därför om det hade varit O.K. om kulturrådet hade nöjt sig med att citera de olika uttalanden som riksdag och regering har gjort under åren i den här frågan. Hade det varit godtagbart från regeringens sida?Det är en ganska viktig frågeställning. Arbetet fortsätter ju förhoppningsvis i kulturrådet och andra statliga myndigheter. Skall man få gå ut och berätta för kommunerna vad riksdagen har sagt, utan att få en åthutning från regeringen? Jag tycker att det borde vara ganska enkelt att svara på den frågan. Avslutningsvis rubricerar ekonomioch budgetministern riksdagens och regeringens tidigare uttalanden på det här området som opinionsyttringar. Om det är så att uttalandena enbart har den funktionen, om de inte har någon särskild tyngd i de kulturpolitiska sammanhangen, då måste jag säga att man naturligtvis blir litet konfunderad. Om det är så, då stärks ju kraven på att införa regleringar på det här området av den typ som fanns en gång i tiden. Jag menar ändå att när regering och riksdag enar sig om målen för en statlig kulturpolitik, så bör detta — vilket också har sagts — vara riktningsgivande också för den kommunala politiken, så att man får ett samspel mellan stat och kommun. Det är på den nivån de uttalanden som gjorts av riksdag och regering skall ligga, speciellt som detta som sagt är en väldigt central kulturpolitisk fråga.

Fru talman! Sten Sture Paterson har frågat vilket gensvar jag mött i olika länder för tankegången på ett utvidgat ansvarstagande för andra luftföroreningar än svavel och hur det fortsatta arbetet på berörda fält inom forskning och internationell samverkan kommer att byggas upp. Långväga gränsöverskridande luftföroreningar och den därmed sammanhängande försurningen av mark och vatten har under 1970-talet utvecklats till ett av de allvarligaste regionala miljöproblemen i Europa. Utsläppen av svaveloxider spelar en nyckelroll i försurningsprocesserna. Det var därför naturligt att problematiken kring svavelutsläppen gavs särskild uppmärksamhet i de förhandlingar som ledde fram till ECE-konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar, som undertecknades av 33 stater i Genåve 1979. Konventionen träder i kraft när 24 stater ratificerat densamma. Hittills har 9 stater ratificerat. De är Bulgarien, Finland, Norge, Portugal, Sovjetunionen, Sverige, Ukraina, Ungern och Vitryssland. Studier av effekterna av svavelutsläpp och åtgärder för att minska dessa utsläpp har givits högsta prioritet i det arbete som redan inletts inom ramen för konventionen, trots att denna ännu inte trätt i kraft. Jag vill emellertid understryka att konventionen redan från början utformats flexibelt i form av en ramkonvention. Konventionens allmänna hänsynsregler omfattar således alla typer av luftföroreningar som transpor andra luftföroreningar än svavel teras över landgränserna. Till konventionen kan fogas tekniska utsläppsregler i form av bilagor rörande utsläpp av olika föroreningar efter hand som vetenskapliga undersökningar och utredningar inom konventionens ram ger länderna underlag för sådana beslut. Jag kan också nämna att mätning av en rad andra föroreningar än svavel ingår i det mätprogram för övervakning av luftkvaliteten som pågår sedan flera år i Europa. Under mina besök nyligen i Västtyskland, Sovjetunionen, Canada, USA och Tjeckoslovakien har jag främst diskuterat luftföroreningsproblemen, särskilt försurningen. Vid dessa samtal har jag funnit att man delar den svenska uppfattningen om hur konventionen kan och bör utvecklas. För att bibehålla och om möjligt öka den internationella uppmärksamheten kring försurningsproblemen har regeringen beslutat anordna en konferens om dessa problem i Stockholm i juni 1982. Till konferensen har miljöministrar från alla de 33 länder som undertecknat konventionen inbjudits. När det gäller globala problem, t.ex. riskerna för negativa miljöeffekter på grund av en ökad koldioxidhalt i atmosfären, bör enligt min uppfattning samarbetet redan från början inriktas på vidare lösningar än vad som är möjligt inom den regionala ECE-konventionen. Här bör FN:s miljöprogram UNEP spela en central roll. UNEP har enligt vad jag erfarit redan tagit initiativ i denna fråga tillsammans med övriga berörda FN-organ, främst WMO, WHO och FAO. Samordning av pågående forskning, förslag till nya forskningsinsatser samt utvärdering av tillgängligt material om hälsooch miljöeffekter av en ökande koldioxihalt i atmosfären ingår i detta program. Från svensk sida deltar vi aktivt i detta arbete.

Fru talman! Jag får tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Tyvärr får jag konstatera att det till sitt innehåll ger föga information i de frågor som jag har ställt. Vi är helt ense om nödvändigheten av att prioritera arbetet med att på internationell basis få till stånd en minskning av svavelutsläppen, så att man därmed kan undanröja en väsentlig källa till vårt mest akuta miljöproblem — försurningen av mark och vatten. I huvudsak uppehåller sig jordbruksministern i sitt svar vid försurningsfrågan. Det framgår av svaret att trögheten bland de 33 stater som undertecknade konventionen är stor. På två år har 9 stater ratificerat den, och eftersom det krävs minst 24 stater, torde det med den takten ta ungefär sex år innan konventionen träder i kraft. Jag vill fråga jordbruksministern: Syns det några tecken på att ratificeringprocessen accelererar med tiden, eller retarderar den, så att ratificeringen kommer att ta ännu längre tid? Starten har varit trög, och man fruktar att det kommer att ta alltför lång tid att komma fram till konkreta åtgärder på internationell nivå. I min interpellation efterlyste jag emellertid jordbruksministerns syn på möjligheterna till ett utvidgat internationellt ansvarstagande även för andra luftföroreningar än svavel. En andra fråga gällde för ändamålet nödvändig forskningsutveckling, och organisation av en internationell samverkan. Koldioxidutsläppens allvarliga miljöeffekter framhålls därvid som särskilt angelägna att beakta och vidta åtgärder mot. Beträffande den ökande koldioxidhalten i atmosfären hänvisar jordbruksministern endast till att de därmed sammanhängande problemen bör få ”vidare lösningar” inom UNEP:s ram. Att Sverige aktivt deltar i detta arbete är ett konstaterande som lätt undanskymmer det förestående arbetets väldiga omfång och stora krav på samhälleligt engagemang. I svaret framhölls att det till konventionen kan fogas tekniska utsläppsregler. Det är dock en sekundär åtgärd i produktionsledet. Här är det fråga om primära åtgärder för internationell samordning av utsläppsnivåer, så att effekten blir bättre miljö, ekologisk balans och bevarande av berörda naturliga cykler, som t.ex. koldioxidcykeln och den hygriska cykeln. På detta område måste en samordning ske, och ny forskning bör stimuleras, så att vi kan få de kunskaper som är nödvändiga för utformningen av de tekniska reglerna. I februari 1979 avhölls i Genéve en konferens mellan experter över temat världens klimat. World Climate Conference ledde till en rekommendation om startande av ett World Climate Programme . WCP upprättades formellt vid åttonde världsmeteorologiska kongressen i maj 1979. Programmet skall ledas av WMO under aktiv medverkan av ICSU , UNEP , FAO , UNESCO och andra organisationer. WCP har ett mycket brett innehåll, uppdelat av WMO på fyra avdelningar: 1. forskningsprogram rörande världens klimat, 2. utnyttjandet av världens klimat, 3. påverkan på världens klimat, och 4. klimatdata. För samordningen av arbetet har för WCP:s räkning upprättats ett kontor vid WMO sekretariatet i Geneve. Målet för WCP är att möjliggöra för människan att fullt ut kunna dra fordel av hennes nuvarande kunskap om klimatet, att kunna påtagligt vidga denna kunskap samt att förutse och förhindra möjliga, av människan orsakade förändringar av klimatet, vilka kan motverka hennes välbefinnande. Programmets genomförande kräver ledarskap hos och samordning mellan internationella organisationer samt nära samarbete mellan nationer i fred. Som framgår har man från forskningssidan låtit startskottet gå för WCP:s genomförande. Däri ingår även de luftburna föroreningarnas problem. Det nödvändiga samarbetet mellan nationerna genom politiska beslut låter ännu vänta på sig. Det gäller beslut som även berör det egna landets förmåga att bl.a. ge utbildning åt för programmets genomförande nödvändiga expertis på olika nivåer. andra luftföroreningar än svavel andra luftföroreningar än svavel

Fru talman! Sten Sture Paterson har fått ett ovanligt fylligt och uttömmande svar på sin interpellation. Anledningen till att jag redovisat vad som gjorts och görs på svavelområdet är att grunden för det fortsatta arbetet är den konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar som undertecknades 1979 och som många stater nu håller på att ratificera. Jag vill som ett svar säga att ratificeringstakten torde öka, då de olika länderna först måste lagstifta i det egna landet innan ratificering kan ske. Konventionen beräknas träda i kraft under hösten 1982. Som jag framhöll i mitt svar ger kontakterna med en rad länder vid handen att man är beredd att ta det utvidgade ansvar som efterfrågas i interpellationen, efter hand som det vetenskapliga samarbetet ger underlag för ett sådant ansvarstagande. Det är naturligtvis viktigt att understryka att den undertecknade konventionen inte är en svavelkonvention utan en konvention om gränsöverskridande luftföroreningar inom vars ram i princip alla typer av luftföroreningar kan behandlas. Det var anledningen, herr Paterson, till att jag upphöll mig så mycket vid svavelfrågan. Men det är alltså viktigt att poängtera att det inte är fråga om någon svavelkonvention utan en konvention där alla typer av gränsöverskridande luftföroreningar kan och skall behandlas.
Fru talman! Bedömningen att svaret är fylligt och uttömmande delar jag inte av det skälet att det berör föga av det jag har efterlyst. Utgångspunkten för min interpellation är kanske något komplicerad. En motion som jag tidigare framställt i frågan besvarades på ett, enligt min uppfattning, ganska beklämmande sätt. Alla dessa problem skulle lösas genom att jordbruksministern företog en resa. Jag förstår att det måste vara otacksamt att få dessa stora problem överlåtna och otillfredsställande att deras lösning skall uppnås under en resa nere på kontinenten. Inom det här området finns mycket stora problem, som en enig expertis i dag anser bör lösas under 1980-talet. Arbetet skall vara ordentligt i gång på 1990-talet. Det har tagit åtskilliga år att få i gång något arbete när det gäller svavelföroreningar. De vetenskapliga alarmen kom mycket tidigt, men det tog ett tjugotal år innan man från ansvarigt politiskt håll förstod att man måste göra något. Nu säger jordbruksministern att konventionen skall vara i kraft hösten 1982. Då har det tagit åtminstone 20 år att få fram detta. Sedan skall åtgärderna sättas in. Min fråga och min oro gäller: Skall man underlåta att vidta några åtgärder mot övriga luftföroreningar under den tid då man arbetar med svavel? Nästa år kommer en miljökonferens att hållas i Stockholm: Har Nr 38 jordbruksministern för avsikt att väcka intresse för övriga luftföroreningar på denna konferens, eller skall man nöja sig med svaveldebatten även där?

Fru talman! Det är riktigt att problemen är stora. Det är därför vi arbetar så intensivt med att få dem lösta. Det är inte så att alla krafter ägnas enbart åt svavelföroreningarna, även om jag måste erkänna att vi arbetar allra intensivast med dem. Men av den anledningen är inte de andra bitarna bortglömda. En annan global miljöfråga är skyddet av det stratosfäriska ozonlagret. Ozonlagret som skyddar oss mot skadlig ultraviolett solstrålning hotas av utsläpp av freoner. Även på detta område har vi från svensk sida drivit på det internationella samarbetet såväl vad gäller forskning som åtgärder för att minska utsläppen av freoner. På svenskt initiativ beslöt exempelvis styrelsen för UNEP vid sitt möte i maj i år att tillkalla en särskild arbetsgrupp med uppgift att utarbeta en global konvention till skydd för ozonlagret. Den svenska regeringen har vidare inbjudit arbetsgruppen att hålla sitt första möte i Stockholm. Det kommer att ske den 20-29 januari 1982.

Fru talman! Lennart Pettersson har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att förhandsprövningen enligt miljöskyddskungörelsen skall kunna begränsas till sådan användning av hybrid-DNA-tekniken som är av betydelse från miljöskyddssynpunkt och inte, som nu är fallet, går långt utöver vad som är erforderligt. Med anledning av beslut vid riksmötet 1979/80 föreskrev regeringen genom en ändring i miljöskyddskungörelsen att tillstånd enligt miljöskyddslagen skall krävas bl.a. för att bygga anläggningar där hybrid-DNA-teknik används. Ändringen trädde i kraft den 1 januari 1980. Efter sedvanlig remissbehandling har regeringen bifallit denna framställning. Genom en ändring i miljöskyddsförordningen har således fr.o.m. den 1 januari 1982 anläggningar för forskning av sådant slag som jag nyss nämnde undantagits från tillståndsplikt enligt miljöskyddslagen.

Fru talman! Jag ber att få tacka jordbruksministern för svaret på interpellationen. Dagens regeringsbesked om lättnader i nuvarande byråkratiska kontrollapparat när det gäller forskning och utvecklingsarbete på hybrid-DNA området är glädjande. Det innebär, såvitt jag kan se, att sakskälen fått fälla utslaget när regeringen har bedömt den här frågan. Det har länge rått oklarhet om centerpartiets inställning till hybrid DNA-tekniken. Jag avslöjar säkert ingen hemlighet för jordbruksministern när jag säger att det finns de inom centern som vill göra den s.k. genmanipulationen till en ny stor partipolitisk fråga genom att frammana risker som inte finns och skrämma med etiska problem som möjligen kan vara aktuella på mycket lång sikt. En av de mer militanta förespråkarna för en extrem linje har jordbruksministern alldeles inpå knutarna i kanslihuset, nämligen statsrådet Olof Johanssons egen informationssekreterare Guy Ehrling. Han har drivit en energisk kampanj mot bl.a. det statliga företaget Kabis begäran att få tillverka tillväxthormon med hjälp av hybrid DNA-teknik. Han har t.o.m. skrivit en bok i ämnet. Den heter Genetisk ingenjörskonst — tjuvkoppling eller genväg? — en nog så fyndig titel. Där radas den ena risken värre än den andra upp på löpande band, trots att det numera får anses klarlagt att hybrid-DNA-manipulerade bakterier och mikroorganismer inte är farligare än de ursprungsorganismer som man utgår från. Jag vill snarare hävda — och det hävdar vetenskapen — att det är tvärtom. Hybrid-DNA-bakterierna är väsentligt svagare än vanliga bakterier. Som regel måste de hållas vid liv med något som i brist på bättre uttryck kan kallas för intensivvård. Det är dessutom symtomatiskt att under de tio år som forskning, utveckling och även industriell tillverkning har ägt rum på hybrid-DNA-området har inte en enda olycka ägt rum, trots de många risker som en del har velat måla upp. Genom dagens besked här i kammaren har regeringen och centerns statsråd i regeringen avvisat den onyanserade kritik mot hybrid-DNA tekniken som har kommit från en del företrädare för centern. Regeringen har också avvisat den uppskovslinje för beslut i frågan som dessa företrädare har förordat. Det är glädjande, och det hedrar statsrådet Dahlgren.

Svensk forskning ligger väl framme på det 27 november 1981 biologiska området. Det finns många industriella tillämpningsmöjligheter som redan ligger inom räckhåll för svenska företag. Här rör det sig inte heller om sådant som har att göra med att utveckla prylsamhället ytterligare. Här rör det sig om forskning och utveckling som kan bli till en väldig nytta för Om förhandsprövningen rörande användning av mänskligheten i dess helhet. hybrid-DNA-tek Genom hybrid-DNA-tekniken kommer vi att få helt nya genombrott nik exempelvis på läkemedelsområdet. Insulin utan biverkningar mot sockersjuka, tillväxthormon för läkning av svårartade sår och mot svåra brännskador samt framför allt mot dvärgväxt, interferon mot olika virussjukdomar och cancer — det är saker som redan är på gång. Ta Kabis försök att få starta tillverkning av tillväxthormon här i Sverige, som länge blockerades genom bl.a. motståndet från Stockholmscentern. De flesta barn i världen med dvärgväxt tvingas nu leva med sitt handikapp för all framtid. Nuvarande preparat som tas fram från en nyligen avliden människa räcker endast för behandling av ett av sex barn som har drabbats, och preparatet är därtill fruktansvärt dyrt. Med hybrid-DNA-manipulerade bakterier kan mänskligt tillväxthormon tas fram i tillräcklig omfattning och till väsentligt lägre priser. De som hindrar hybrid-DNA-forskningen utan sakliga skäl på ett sådant område tar på sig ett mycket stort ansvar. Detta om läkemedelsområdet. Det är också forskning och utveckling av stor betydelse på gång inom många andra områden. Det gäller den svenska skogsindustrin, växtförädlingen, miljövården, där hybrid-DNA-teknik numera tas alltmer i anspråk. Man kan få fram biologiska metoder för att omvandla avfall till nyttiga produkter med denna teknik. Man kan oskadliggöra olja i havet med hjälp av oljeätande bakterier, som de kallas. Man kan bakteriellt bryta ner och omvandla ligninet i trä, vilket nu kräver stora energimängder i massaindustrin, och man kan i ökad utsträckning göra nyttoväxter oberoende av konstgödsel genom att ta fram hybrider som omvandlar luftkväve till växtkväve. Listan kan göras mycket lång. Det finns helt enkelt enorma möjligheter för biotekniken med hjälp av hybrid-DNA-forskningen. Det måste vi ta fasta på och inte av politiska skäl driva en linje som mer eller mindre innebär ett tvärstopp. Dagens besked om att hybrid-DNA-forskningen på s.k. lågrisknivå inte längre behöver prövas enligt miljöskyddslagen är ett steg i rätt riktning, nämligen att man avdramatiserar den här typen av forskning. Jag vill slutligen, fru talman, anlägga några synpunkter på behovet av fortsatt reformarbete på detta område. Arbetarskyddsstyrelsen håller nu på att gå igenom de riskbestämmelser som skall gälla framöver i fråga om klassificering av framför allt industriell tillverkning på detta område. Det är viktigt att arbetarskyddsstyrelsen får fullfölja sitt arbete och att man kan komma över till en svensk riskfallsklas 119 att underlätta järnpulvertillverkning sificering, så att man inte enbart behöver hålla sig till de amerikanska riskklassificeringsgrunderna. Det är en förhoppning att regeringen skall ställa upp på de riktlinjer som man nu håller på att jobba med. Det innebär att vi endast kommer att få en förhandsprövning när det gäller forskningen på s.k. högrisknivå, där det möjligen kan finnas risker men där riskerna egentligen inte är större än i det grundmaterial som man utgår ifrån. Jag anser att den enmansutredning som enligt min mening något förhastat tillsattes 1980 för att pröva frågan om inrättande av en särskild myndighet på hybrid-DNA-området — enbart avseende risker, arbetsmiljökrav o. d. på detta område — innebar att man förde in frågan i en återvändsgränd. Jag tror att det är riktigare att den myndighet som handhar arbetsmiljöfrågor och säkerhetspolitiska frågor generellt sett, nämligen arbetarskyddsstyrelsen, även i fortsättningen får tillfälle att göra detta. Då kan man göra övergripande bedömningar. Ofta är det ju också andra risker vid sidan av hybrid-DNA-teknik som kommer in i bilden och som lämpligen bör bedömas i ett sammanhang. Ytterligare en synpunkt som jag har på det fortsatta reformarbetet, fru talman, är att den utredning som skall ta upp långsiktiga etiska problem på detta område, till skillnad från de riskproblem som vi diskuterar i dag, skall arbeta snabbt. Den bör ta fram ett diskussionsunderlag på ett tidigt stadium och föra ut det i den allmänna debatten. Det är riktigt att vi behöver en debatt om de långsiktiga effekterna. Men eftersom det rör sig om risker som materialiserar sig först på mycket lång sikt, tror jag man på det här stadiet skall nöja sig med detta och inte gå in med några lagstiftningsförslag i det här skedet. De här sista fallen är egentligen inte jordbruksministerns bord utan socialministern Karin Söders, men jag vill ändå ta tillfället i akt och skicka med dessa synpunkter till socialministern.

Fru talman! Per Westerberg har — mot bakgrund av bl.a. de finansiella problemen inom Nyby Uddeholm AB och den sviktande sysselsättningen vid företagets anläggning i Torshälla — frågat mig om jag kan tänka mig att aktivt underlätta möjligheterna för en rationell struktur av järnpulvertillverkningen och dess användningsområden. En rationell struktur inom industrins olika branscher är en av grundvalarna för en framgångsrik och riktig industripolitik. Jag är självfallet beredd att verka för detta. När det sedan gäller den speciella teknologi och det företag som Per Westerberg tar upp i sin fråga vill jag nämna följande. Redan år 1978 medverkade staten via delegationen för strukturfrågor Nr 38 inom vissa branscher aktivt för att stödja utvecklingen av pulvermetallurgin genom betydande finansiellt stöd till företaget, dåvarande Gränges Nyby AB, i form av lån och garantier på sammanlagt 120 milj.kr. Den största enskilda investeringen var en ny anläggning i Torshälla för produktion av rostfria rörämnen på pulvermetallurgisk väg, ett utvecklingsprojekt som väckt stor internationell uppmärksamhet. I samband med bildandet av Nyby Uddeholm AB ställde staten ytterligare finansiella resurser till bolagets förfogande. Jag vill avslutningsvis påminna om att befintliga pulvermetallurgiska enheter i landet i stor utsträckning arbetar inom skilda segment, produktionsoch marknadsmässigt sett. Mot denna bakgrund har jag f. n. svårt att se något behov av ytterligare statliga insatser för att åstadkomma strukturella förändringar inom det pulvermetallurgiska området.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Staten skall ju främja tillväxt och sysselsättning generellt och inom olika branscher. I den mån direkta statliga insatser blir nödvändiga skall de komplettera marknadshushållningen, som alltjämt måste utgöra grunden för den ekonomiska utvecklingen i landet. Även om näringspolitiken bör vara generell, kan selektiva insatser inte helt undvaras. Dessa bör enligt min uppfattning begränsas till att överbrygga rent tillfälliga kriser eller att underlätta en nödvändig strukturomvandling. Den statliga näringspolitikens uppgift bör också vara att ange ramarna för den ekonomiska verksamheten. Staten skall främja tillväxt och sysselsättning. Beslut som rör tillverkning av enskilda produkter måste däremot med nödvändighet fattas nära marknaden och kan inte centraliseras. I den mån direkta statliga insatser blir nödvändiga skall de komplettera marknadshushållningen, som måste utgöra grunden för den ekonomiska utvecklingen. Fusionen mellan Nyby Bruk — ägt av Gränges —- och Uddeholms rostfria sektor genomfördes med hjälp av statliga ekonomiska insatser. Efter bildandet av Nyby Uddeholm har omstruktureringen först på senare tid skjutit fart på allvar. Detta har inneburit betydande friställningar i bl.a. mina hemtrakter, närmare bestämt i Torshälla. Det är självfallet av central betydelse att Nybys anställda till fullo inser att företagets framtid ligger i att man får någon form av ekonomisk lönsamhet. Detta får inte motverkas av att företaget åläggs andra sysselsättningsmässiga åtaganden än dem som ligger i dess normala verksamhet. Om man tittar på Nyby Uddeholms balansräkning finner man att företagets kapitalstyrka är svag. Företaget har uppenbarligen, trots tämligen goda prognoser, svårt att orka med att utveckla delar av sitt produktprogram. 2 För järnpulvertillverkningen finns i dag en modern anläggning i Torshälla. Den är i full produktion. Men för att få ett rationellt utnyttjande av den — och för att få kapital att klara utvecklingen — kan enligt uppgift viss samordning behövas med den produktion som med motsvarande teknologi förekommer i Söderfors och inom ASEA. Detta gäller framför allt i fråga om basen, nämligen tillverkningen av järnpulver, och kanske inte så mycket de enskilda produkterna. Ansvaret för genomförandet av en sådan samordning faller självfallet i första hand på företagen. Men det finns naturligtvis vissa möjligheter för industriministern att aktualisera och påskynda en utveckling som skulle kunna lätta på bördorna för Nyby Uddeholm och visa att statsmakterna faktiskt intresserar sig för en rationellare struktur på bastillverkningen av järnpulver. Kan jag tolka industriministerns svar så att det finns ett positivt intresse att verka i nämnd riktning, trots att han för dagen inte vill vidta några konkreta åtgärder?
Fru talman! Jag noterade med stort intresse den allmänt näringspolitiska deklaration som Per Westerberg gjorde i inledningen av sitt inlägg. Han betonade att selektiva insatser kan vara befogade i vissa sammanhang när det gäller att påskynda en positiv utveckling av näringslivet. Utöver det svar som jag redan har givit vill jag göra en rent allmän kommentar. Den utveckling som vi nu bevittnar i denna speciella del av stålindustrin ger mig inte anledning att tro att några statliga insatser är motiverade i det sammanhanget. Men självfallet följer vi från industridepartementets sida med mycket stort intresse vad som sker inom denna del av stålindustrin liksom inom andra segment av branschen.
På grundval av ett åtta år gammalt kontrakt med Skellefteå kommun säger sig ledningen för Lundberg-Hymas AB vara tvingad att slå igen sin verksamhet vid sin lönsamma anläggning i Hudiksvall och koncentrera hela verksamheten till Skellefteå. Kommunen där är villig att betala 10,5 milj.kr. för gamla fabrikslokaler under förutsättning att företaget lägger ned driften i Hudiksvall och i stället utvidgar sin nuvarande anläggning i Skellefteå.
Fru talman! Jag har inte med min fråga velat få industriministern att ställa ut några löften om statliga insatser. Jag har velat peka på en fråga som jag tror skulle må bra av att aktualiseras.
Är industriministern beredd att vidtaga åtgärder för att förhindra att ett företag tillsammans med en kommun på detta vis utövar utpressning mot hundratals anställda vid en lönsam enhet i en annan kommun?

Fru talman! Olle Östrand har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att upprätthålla industrisysselsättningen i Hudiksvall. Bertil Måbrink har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidtaga för att förhindra att ett företag tillsammans med en kommun utövar utpressning mot hundratals anställda vid en lönsam enhet i en annan kommun. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Bakgrunden till frågorna är de problem som drabbat Lundberg Hymas AB. Bolaget har f. n. produktionsanläggningar i Skellefteå och Hudiksvall. Dessa byggdes i mitten på 1970-talet då Lundberg Hymas upplevde en kraftig expansion, huvudsakligen beroende på en ökande produktion åt Volvo BM. Byggnationen finansierades bl.a. med statligt regionalpolitiskt stöd. Enligt vad jag erfarit har bolagets styrelse beslutat att koncentrera företagets verksamhet till en enhet i Skellefteå. Huvudorsaken till denna förändring uppges vara att Volvo BM kommer att upphöra med sina inköp av de produkter som Lundberg Hymas hittills tillverkat för deras räkning. Bolagets styrelse har uppgett att den föreslagna åtgärden bedöms nödvändig för att återställa en tillfredsställande lönsamhet i företaget. Eftersom MBL-förhandlingar f. n. pågår är jag inte beredd att göra några ytterligare kommentarer. Flera orter i landet har allvarligt drabbats av problem på grund av sysselsättningssvårigheter inom industrin under de senaste åren. Regering och riksdag har sökt möta dessa problem på olika sätt, bl.a. i form av ökade arbetsmarknadspolitiska insatser och ökade resurser till bl.a. de regionala utvecklingsfonderna och länsstyrelserna. Enligt min mening måste tyngdpunkten i det konkreta arbetet med att lösa de lokala sysselsättningsproblemen bygga på intitativ i länen från företag, kommun och länsorgan. Genom bl.a. det regionalpolitiska stödet har samhället möjligheter att stödja expansiva industriprojekt i Hudiksvall.

Fru talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Det är en mycket viktig sysselsättningsfråga som vi nu skall diskutera, och den berör Hudiksvall. Också Hudiksvall räknas ju nu för tiden till de krisdrabbade kommunerna. På något sätt är det som nu håller på att ske med Hymas AB i Hudiksvall skrämmande. Här går Skellefteå kommun i ett besvärligt sysselsättningsläge in och köper gamla utrangerade fabrikslokaler för 10,5 milj.kr. för att få Hymas AB med 170 anställda överflyttat till Skellefteå. Till bilden hör att industrilokalerna ägs av två privatpersoner, vilka också äger Karolin Invest AB som i sin tur äger Hymas AB. Att privatpersoner agerar på detta sätt för att sopa åt sig en ansenlig summa pengar är mindre konstigt. Men att Skellefteå med skattebetalarnas pengar ger sig in på ett dylikt köpslående är minst sagt märkligt. De företag som ingår i koncernen har erhållit drygt 24 milj.kr. i lokaliseringsbidrag, 6 milj.kr. i avskrivningslån och 52 milj.kr. i lokaliseringslån. Dessutom finns det utestående industrigarantilån för 25,5 milj.kr. Genomförs denna operation i sin helhet riskerar staten att både sysselsättning och ett betydande kapital går förlorade. Därför är det nödvändigt — det anser jag nu sedan jag tagit del av industriministerns svar — att industriministern ingående låter sig informeras och att han medverkar till att det som nu håller på att ske inte fullföljs. På Hymas i Hudiksvall har man nämligen byggt upp ett unikt kunnande när det gäller traktorgrävare, och man täcker nu ca 75 26 av den svenska marknaden. Förutom att man bedriver tillverkning av Volvo BM har man också utvecklat en egen traktorgrävare benämnd 900 T. Hymas är vidare ett vinstgivande företag. Flyttar man över hela produktionen till Skellefteå, får man börja om från början. Hela personalen i Hudiksvall har nämligen bestämt sagt nej till att flytta upp till Skellefteå, eftersom man inte tror på den idén. Risken är då överhängande att man får en så lång omställningstid och så höga kostnader, med leveransförseningar som följd, att man går under i den knivskarpa konkurrens som råder i denna bransch. Utländska tillverkare tar över marknaden, och 170 jobb försvinner i både Hudiksvall och Skellefteå. Skellefteå riskerar att dra en dyrbar nitlott. Ingen är ju betjänt av att något sådant händer. Jag anser att staten som kreditgivare tidigare borde ha gått in och sagt ifrån. F. n. pågår förhandlingar med personalen beträffande ett övertagande av företaget. Det gäller att rädda åtminstone en del av företaget. Men för detta fordras ett visst kapitaltillskott. Därför vill jag slutligen fråga industriministern om han är beredd att medverka till att staten ställer upp som kreditgivare för ett eventuellt blivande löntagarägt företag här uppe i Hudiksvall, precis på samma sätt som man tidigare ställt upp när det gällde Karolin Invest AB.

Herr talman! Jag vill tacka industriministern för svaret på min fråga. Affären Lundberg Hymas AB visar faktiskt i ett nötskal hur den svenska storfinansen — av varierande dignitet — utnyttjar kommuners svåra arbetsmarknadsläge för att pressa ut miljonbelopp. De 170 jobben i Hudiksvall är en bricka i ett spel där det ligger 10,5 milj.kr. i potten. Som lockbete använder Lundberg Hymas ett antal jobb. Man lovar inte nya sådana, men man hotar med att de som finns eventuellt kan försvinna. Vad som måste undvikas är att kommuner slåss mot varandra på det sätt som nu faktiskt sker för att rädda jobben. Anklagelserna skall i och för sig inte riktas mot kommunerna utan mot de privata företagen, som så hänsynslöst utnyttjar svåra sysselsättningslägen i olika kommuner. Människors rätt till arbete och trygghet kan inte vara en fråga som enbart skall överlåtas åt storfinansen och dess spekulation. Jag tycker inte att industriministern gav ett tillräckligt svar på min fråga vad han anser om just den här affären. För nog är det väl ganska klart att det har skett en väldigt grov utpressning från Lundberg Hymas och att också Skellefteå kommun har handlat på ett felaktigt sätt. Jag har inga förhoppningar om att industriministern på något sätt skulle vidta åtgärder mot det privata näringslivet. Men jag när ändå den förhoppningen att industriministern lägger fram några förslag eller vidtar några åtgärder som förhindrar att sådant som har hänt när det gäller Skellefteå kommun skall upprepas i fortsättningen.
Herr talman! Som svar på Olle Östrands fråga vill jag säga att självfallet är de anställda, om de bildar ett nytt företag och presenterar en affärsidé som är realistisk och som har utsikter till lönsamhet, välkomna att utnyttja de resurser som samhället har ställt till sitt förfogande för nybildande och utvecklande av företag. Det sker då lämpligen under kontakt med länsmyndigheter och utvecklingsfond. Och i den mån det föranleder ställningstagande från regeringens sida kommer vi självfallet att med intresse bedöma ett sådant företag. Får jag till Bertil Måbrink säga att företagen ju har att iaktta de spelregler som gäller, t.ex. inom ramen för MBL-lagstiftningen och MBL-reglerna. Det finns också en rad andra regler för företagens uppträdande. Så länge man håller sig till de givna spelreglerna har regeringen självfallet ingen anledning att gå in och korrigera eller utöva någon form av påtryckning när det gäller företagens handlande. I fråga om relationen mellan företag och kommuner är det ju så att vi har en kommunal självstyrelse här i landet. Så länge kommunerna håller sig inom sitt kompetensområde och inom den kommunala lagstiftningens ramar finns det inte heller i detta sammanhang någon anledning för regeringen att lägga sig i vad som händer.

Herr talman! Att jag uppmanade industriministern att nu verkligen informera sig om vad som håller på att hända beror på några rader i svaret, där det står att ”den föreslagna åtgärden” — alltså den föreslagna koncentrationen — ”bedöms nödvändig för att återställa en tillfredsställande lönsamhet i företaget”. Risken är ju att det blir precis tvärtom. All personal i Hudiksvall är fullständigt övertygad om att genomförs den här flyttningen på det sätt man har räknat med, så innebär det början till slutet för traktortillverkningen. Att man bedömer situationen på det sättet bekräftas av att ingen bland personalen flyttar med, ingen heller av de nyckelpersoner som behövs för att man på ett något så när smidigt sätt skall kunna klara omställningsproblemen. Det är naturligtvis fruktansvärt att två privatpersoners agerande skall kunna åventyra jobben för 170 personer i en bygd som är så hårt drabbad av sysselsättningsbekymmer. Det är lika hög arbetslöshet i Hudiksvall som uppe i Västerbotten, där Skellefteå ligger. De här förhandlingarna måste på något sätt gå i lås, och jag förutsätter att industriministern håller sig informerad om vad som nu håller på att hända vid förhandlingarna uppe i Hudiksvall. Det finns väl all anledning till detta, eftersom staten har satsat så mycket pengar på Karolin Invest AB. Jag hoppas att industriministern efter kontakter inom en mycket snar framtid välvilligt ställer upp för ett eventuellt löntagarägt företag i Hudiksvall.
Herr talman! Det är klart att det förs en del förhandlingar, och därvidlag har naturligtvis såväl företag som anställda att följa vissa regler.

Det innebär alltså i klartext att man skall lägga ned den lönsamma enheten i Hudiksvall. Jag har litet svårt att tro att kommunernas självständighet ger dem rätt att driva ett sådant spel. Hade man haft någon form av etableringskontroll i vårt land, en kontroll som jag tror att också centerpartiet någon gång har talat för, skulle man ha kunnat undvika detta. Det är litet märkligt att den centerpartistiske industriministern inte tar några som helst initiativ för att hindra transaktioner av det här slaget. Han uttalar sig inte klart om vad han anser om en sådan här affär. Detta innebär ju att industriministern mer eller mindre står och säger att det, på grund av kommunernas rätt att självständigt fatta beslut, är fritt fram att handla på det här sättet. En f. d. partiledare, som inte är obekant för denna kammare, har en gång sagt: Någon djävla ordning får det vara i ett parti. Jag tycker att detta också bör gälla för ett centerpartistiskt statsråd i en borgerlig regering.
Herr talman! Centerpartiet tror i hög grad på den kommunala självstyrelsen. Vi utgår ifrån att kommunerna i sådana här affärer håller sig till det kompetensområde som bestämts i kommunallagarna. Någon ordning skall det ju vara här i landet också när det gäller relationerna mellan regering och kommuner. Håller sig kommunerna till gällande lagstiftning, måste den kommunala självstyrelsen givetvis få vara utslagsgivande för kommunernas agerande även i sådana fall som Bertil Måbrink här har tagit upp.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat mig om jag anser det angeläget att vid beviljande av tillstånd för torvtäkt undanta sådana myrområden som i inventeringen av landets skyddsvärda våtmarksområden angivits av särskilt Nr 38 stort värde att bevara. Jag utgår från att frågan avser ärenden om tillstånd, s.k. koncessioner, för 27 november 1981 mineralfyndigheter som regeringen har att pröva. Om tillstånd för den har angivits av särskilt stort värde vill jag erinra om att det underlagsmaterial som hittills har utarbetats är översiktligt och preliminärt. Torvbrytning konkurrerar, liksom annan utvinning av naturresurser, i vissa fall med andra markanvändningsintressen, däribland naturvården. Det koncessionsförfarande som vi har gör det emellertid möjligt att väga olika markanvändningsintressen mot varandra. Det är därför ett smidigt instrument för att reglera torvutvinningen i varje enskilt fall.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga. Frågan var föranledd av en ansökan om bearbetningskoncession för fyra fyndigheter av torv för utvinning av energi. Statens industriverk har med tillstyrkande översänt ärendet till regeringen. Nu är väl inte en sådan ansökan någonting märkligt i sig själv; vi behöver ju tillvarata en del av våra torvtillgångar för att kunna klara energiförsörjningen framöver. Behovet av alternativa energikällor har ofta efterlysts i debatten. Nej, det uppseendeväckande med denna ansökan är att området för den aktuella torvtäkten i naturvårdsverkets rapport över skyddsvärda våtmarksområden anges vara av värde att bevara. Och inte nog med det. Inom den naturgeografiska region där torvbrytningen avses äga rum har redovisats 25 myrkomplex, varav fyra är särskilt värdefulla just från naturvårdssynpunkt. Till dessa fyra toppobjekt som bör bevaras hör just det projekt varom ansökan om torvbrytning inlämnats. Detta har naturligtvis upprört många, både enskilda och organisationer, som vill slå vakt om våra naturvärden. Man har oroligt frågat sig hur det skall gå i fortsättningen, när inte ens de mest skyddsvärda områdena går fria från exploatering. Det stora värdet i detta område ligger främst i myrområdets storlek och mångformighet. Inom ett relativt sammanhängande område förekommer en ovanligt rik provkarta på både ekologiskt intressanta och morfologiskt välutbildade myrtyper. Länsstyrelsen i det län det är fråga om genomförde sommaren 1980 dels en botanisk naturvärdesbedömning, dels en fågelinventering. Av den botaniska inventeringen framgår att området som helhet har betydande värden och vissa delområden höga skyddsvärden. Fågelinventeringen visar stor artoch individrikedom när det gäller bl.a. häckande vadarfåglar. Trots dessa värden anser länsstyrelsen att övervägande skäl talar för att ingreppen måste tålas. De energipolitiska och regionalpolitiska intressena har vägt över. Det bör kanske nämnas att det finns andra intressanta områden i närheten, 127 som inte har samma stora skyddsvärde och som borde kunna undersökas och upplåtas för brytning. Då skulle man slippa denna konflikt med naturvården. Vid naturinventeringar av myrområdena bedöms ju det brytningshotade området som riksobjekt i fråga om skyddsvärde. Nu vet jag mycket väl att man inte kan diskutera ett ärende som ligger under regeringens prövning. Därför ställde jag frågan rent principiellt, om statsrådet anser det angeläget att vid beviljande av tillstånd för torvtäkt undanta sådana myrområden som anses vara av särskilt stort värde att bevara. Visserligen är det hittills framtagna materialet översiktligt, men det bör ändå kunna ge en god vägledning för markanvändningen. Jag vill då fråga industriministern, om han är beredd att i avvägningen mellan olika markanvändningsintressen ta särskild hänsyn till de stora naturvårdsintressen som den gjorda inventeringen givit klarhet om.
Herr talman! Det ligger i koncessionsförfarandets natur att man gör en total avvägning av de intressen som man har att ta hänsyn till i sammanhanget. Självfallet tillmäts naturvårdsintressena en stor roll i det sammanhanget. Det är dock svårt att ge ett generellt omdöme om olika intressens vikt vid beredningen av torvkoncessionsärenden. Det blir självfallet en prövning från fall till fall, där de olika intressenas angelägenhetsgrad växlar och där man får bedöma varje koncessionsärende utifrån de lokala och regionala förutsättningarna. Jag vill alltså som svar på Nils Hjorths fråga säga att naturvårdsintressena självfallet även fortsättningsvis skall tillmätas stor vikt i samband med behandlingen av torvkoncessionerna.
Herr talman! Jag är tacksam för industriministerns inställning till de här frågorna och för att han tillmäter naturvårdsintressena stort värde i detta sammanhang. Nu tycker jag emellertid att industriministern är litet väl försiktig i sin argumentering. Det beror väl på att detta ärende är särskilt känsligt när det ligger under behandling, men jag tror att vi båda är överens om att det är befogat med ingående kunskaper om våra myrområden, till nytta både för deras bevarande och för exploateringsåtgärder. Jag vill till slut fråga industriministern om han är beredd att även fortsättningsvis satsa medel på att öka kunskapen om våra våtmarker och därmed undvika konflikter i fortsättningen.
Herr talman! Nils Hjorth frågar mig om jag är beredd att satsa medel. Det är självfallet så att de organ som har att tillvarata olika intressen, framför allt länsmyndigheter och centrala verk, skall ha resurser så att de kan fylla sin uppgift. Jag kan för dagen inte påstå att jag tycker att det verkar som om de Nr 38 saknar tillräckliga resurser för att med kraft och saklighet hävda de intressen Fredagen den de har att bevaka.
Herr talman! Det här är ett arbete på lång sikt. Industriministern nämnde i sitt svar att den redovisning som gjorts var översiktlig. Därför krävs det mer ingående kunskaper. Inventeringen har ju i första hand inriktats på områden som är särskilt känsliga och där det är intressant att ta marken i anspråk för skogsoch energiproduktion. Det arbetet pågår nu i olika län, och man väntar på att under nästa år få en delredovisning för ett område som är utsatt för ett ovanligt högt tryck. Därför är det angeläget att man fortsätter det här arbetet och att man får erforderliga ekonomiska medel. Jag förutsätter att regeringen efter den här diskussionen är beredd att ge de medel som behövs för det fortsatta arbetet.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilka planer SSAB och jag har för Dannemoras framtid, hur jag bedömer järnmalmsmarknaden efter den 1 juli 1982 och den 1 januari 1983, om jag är villig att skjuta till det lagerstöd, kanske 5-6 milj.kr., som Dannemora behöver för att klara driften sista halvåret 1982. Nils Hjorth har frågat mig vilka åtgärder jag anser vara viktiga för att Dannemora gruvor skall kunna klara sig ur krisen, om jag är beredd att medverka till statliga insatser för att Dannemora gruvor skall klara sig över den nuvarande krisen och fortleva som gruvföretag, hur jag ser på framtiden för järnmalmsgruvorna i Mellansverige, hur jag bedömer utsikterna för bildandet av ett Nordupplandinvest för att tillskapa nya sysselsättningar för dem som blir övertaliga inom främst gruvoch stålindustrin i norra Uppland. Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att den av SSAB antagna strukturplanen vad avser Luleås utveckling fullföljs, vilka åtgärder jag tänker vidta för att riksdagens beslut om ett metallurgiskt centrum till Luleå förverkligas. Eivor Marklund har frågat mig vilken av framgångslinjerna — det av 100 SSAB:s koncernstyrelse antagna handlingsprogrammet resp. den av metallklubben vid SSAB i Luleå presenterade kravlistan — jag bedömer som den mest gynnsamma för NJA och för Norrbotten och hur jag motiverar min bedömning. Lars-Ove Hagberg har frågat mig om regeringen avser att stoppa SSAB-ledningens nedskärningsplaner, bl.a. med 1 100 arbetsplatser i Domnarvets Jernverk, och upprätta en nationell plan för handelsstålsindustrins framtid, regeringen avser att upprätta en plan för bruksorterna för framtida industri och sysselsättning, regeringen delar uppfattningen att inga avskedanden och nedskärningar skall få ske förrän nya jobb finns i regionen. Per Westerberg har frågat mig om jag är beredd att positivt pröva förutsättningarna för en mer decentraliserad organisation av Svenskt Stål med ett Oxelösunds Järnverk som fristående enhet utanför SSAB med eget ansvar för lönsamhet och överlevnad. Jag besvarar interpellationerna och frågan i ett sammanhang. I proposition 1981/82:56 om kapitaltillskott till vissa statliga företag, m.m. lämnas en redogörelse för järnmalmsutvecklingen och redovisas regeringens syn på SSAB Svenskt Stål AB:s verksamhet. Det nyligen träffade avtalet mellan Gränges AB, Statsföretag AB och staten innebär att betydande kapitaltillskott ges till SSAB. Kapitaltillskottets storlek är beräknad utifrån förutsättningen att tillämpliga delar av Plan 81 och Handlingsprogram 82 fullföljs. Varje avvikelse från handlingsprogrammet som inte motsvaras av ändrade marknadsförutsättningar riskerar enligt min uppfattning att leda till att bolagets egna kapital urholkas och att syftet med ägarnas kapitaltillskott äventyras. Det är mot bakgrund av detta förhållande som SSAB:s verksamhet och möjligheter måste bedömas. När det gäller verksamheten vid Dannemora gruva har jag från SSAB erfarit följande. Verksamheten i Dannemora har varit förlustbringande sedan år 1978 då gruvan inlemmades i SSAB. Hittills vidtagna åtgärder har inte lett till att lönsamhet har kunnat uppnås. Därför görs ytterligare insatser för att uppnå mer rationell produktion och därigenom ökad produktivitet. Det grundläggande villkoret för Dannemoras långsiktiga överlevnad är att malmen kan säljas till priser som täcker kostnaderna. På kort sikt är kravet från företagsledningen att verksamheten skall leda till åtminstone ett positivt kassaflöde senast vid halvårsskiftet 1982. Annars läggs gruvdriften ned. SSAB kommer att bilda en särskild projektorganisation som kommer att få till uppgift att finna nya sysselsättningstillfällen för den personal som blir friställd inom olika delar av SSAB. I de regionala utvecklingsfonderna har statsmakterna skapat organ som skall bidra till att utveckla näringslivet i resp. län. Successivt har också fondernas resurser förstärkts. Jag vill även erinra om riksdagsbeslutet våren 1981 som innebar att förhöjt och vidgat regionalpolitiskt stöd skall kunna utgå till orter i Bergslagen som drabbas av strukturomvandling inom bl.a. gruvindustrin. Några ytterligare särskilda Nr 38 statliga insatser är jag inte beredd att föreslå. Fredagen den Jag har i olika sammanhang hävdat att i SSAB, liksom i andra företag som 27 november 1981 arbetar efter företagsekonomiska och affärsmässiga principer, lönsamhets målet måste vara överordnat sysselsättningen om företaget sett i ett längre Om SSAB:s verktidsperspektiv skall kunna fortsätta sin verksamhet. Problem med bestående övertalighet måste lösas med arbetsmarknadspolitik och regionalpolitiska insatser för att få fram nya verksamheter. Frågan om SSAB i olika avseenden har avvikit från sin strukturplan har tagits upp i flera interpellationsdebatter. Vad som i stället enligt min mening borde ha diskuterats är om de förutsättningar som SSAB:s strukturplan byggde på har förändrats och om vidtagna åtgärder mot denna bakgrund var de lämpliga. Det måste självfallet enligt min uppfattning vara varje företags skyldighet att anpassa sin verksamhet till förändringar i företagets omvärld. Jag har från SSAB erfarit att bolagets av koncernstyrelsen fastställda huvudinriktning, som varit föremål för omfattande diskussion i riksdagen, ligger fast. Vad som under det senaste året inträffat är att ledningen för SSAB ilikhet med konkurrenter världen över på grund av den fortsatta och nu åter fördjupade internationella stålkrisen tvingats påskynda sin omstrukturering. Under hösten har avtal ingåtts om att metallurgidivisionen i Luleå skall leverera 20 000 ton specialstålämnen till SKF Steel. Enligt min uppfattning är avtalet ett glädjande bevis för Luleåmetallurgins konkurrenskraft och resultatet av ett omfattande utvecklingsarbete samt ett framsynt investeringsprogram. Totalt har SSAB investerat 600 milj.kr. i sina anläggningar i Luleå, varav merparten inom metallurgin. Luleå har därför i dag en av Europas modernaste metallurgiska anläggningar. Dessa förhållanden gör att Luleå befäster sin ställning som metallurgiskt centrum. Jag har nyligen i en interpellationsdebatt med Nils Berndtson utvecklat min syn på strukturomvandlingen av stålindustrin. Det är min uppfattning att en internationellt konkurrenskraftig industri inte skapas om branschstrukturen konserveras. Det av statsmakterna genomförda ekonomisk-politiska programmet kommer att gynnsamt påverka industrins konkurrenskraft. Därmed skapas fler arbetstillfällen och strukturomvandlingen underlättas. Det är genom sådana åtgärder som sysselsättning säkras och inte genom nationella planer. Hur SSAB utformar sin organisation är en fråga som bolagets styrelse själv beslutar om.

Herr talman! Denna interpellation framställde jag den 9 september, och det är därför hög tid att jag får svar på den. Då fanns inte den proposition framlagd som det nu hänvisas till när det gäller redogörelsen för järnmalmsutvecklingen och sådana saker. Vad som återges i denna proposition är ju, såvitt jag kan se, närmast LKAB:s syn på järnmalmsutvecklingen, och jag 131 har frågat efter regeringens och industriministerns syn på denna utveckling — men det är kanske samma sak. Något som i vilket fall som helst lyser igenom i den proposition som det hänvisas till och i övriga skrifter som har kommit från industridepartementet är den absoluta och motståndslösa anpassningen till det internationella storkapitalet. Det finns ingenting annat, utan det sägs bara att strukturen i Sverige måste anpassas till detta. Jag tänkte här hålla mig till att tala litet grand om Dannemora gruva och fråga om just järnmalmsmarknaden, ty jag tycker att det som står i propositionen inte är tillräckligt och inte utgör ett svar på den fråga som jag har ställt. Jag frågade industriministern hur han bedömer järnmalmsmarknaden under den närmaste framtiden — så pass mycket framförhållning måste det väl ändå finnas i industridepartementet att man vet fr.o.m. nyåret ungefär och kanske något år framåt hur den kommer att se ut. Det talas om en exportmarknad och nämns i förbigående att det finns en export till Polen av t.ex. malm från Malmberget och att man på grund av de rådande förhållandena, som vi alla känner till, f. n. bedömer det landet som en osäker marknad. Men hur är det med Östeuropa i övrigt? Har regeringen gjort några allvarliga ansatser att försöka få till stånd något slags järnmalmsexport av olika kvaliteter, t.ex. till DDR eller till Ungern? Hur ser man för den delen på möjligheterna att fortsätta att vidareutveckla exporten till Polen, där det så småningom förmodligen kommer att inträda normala förhållanden igen? Polen blir då en viktig marknad igen. Finns det över huvud taget några planer i detta fall? Av redogörelsen i propositionen framgår att den beräknade exporten för järnmalm 1981 är 18,5 miljoner ton. Jag vill då fråga hur stor del av denna totala export som går till planekonomin i öst. Det skulle vara intressant att få veta hur stora ansträngningar man gjort för att arbeta upp en marknad inom detta område, ty vi vet att om man får kontrakt där är de ofta säkra. SKF och Hofors Bruk har ju haft kontakt med Sovjet, och detta har medfört en mycket god utdelning för dessa företag. Jag skulle därför i första hand vilja litet grand höra något om dessa saker och kanske få något litet fylligare besked om hur regeringen ser på järnmalmsexporten. När det gäller den lilla gruvan i Dannemora är det självklart att den skall läggas ner — det framgår både av propositionen och av interpellationssvaret, där detta sägs rent ut. Det är väl ingenting annat att vänta än att det är slut med den s.k. nådatid som från början var utsatt inom SSAB och som skulle gälla Dannemora. Nu är det alltså bara att klippa av det hela från den 1 juli nästa år. Några ytterligare miljoner för att överbrygga eventuellt gap och för att kunna hålla driften vid liv till dess att man satt i gång med exporten vill inte industriministern vara med om. Det är bara att konstatera faktum. Han är inte beredd att föreslå några ytterligare åtgärder. Men det är ganska intressant, om det här med svensk råvara till stålproduktionen närmare undersöks. Vi har nu i stort sett avvecklat hela Bergslagens järnmalmsgruvor. Kvar finns den lilla gruvan i Dannemora och gruvan i Grängesberg, som tydligen skall få en litet längre chans. Vad har man fått i stället? Jo, det kan bli den omtalade skrotimporten och Nr 38 sådana saker. Det kan vara av intresse att se vad som exempelvis i Fredagen den informationsbladet SKF Steel internt sägs om skrotimporten och om 27 november 1981 priserna. Där nämns att det är ungefär 250 — 300 kr. dyrare med importerat skrot jämfört med svenskt skrot och att det svenska skrotet inte räcker till. Vi Om SSAB:s verkskall således basera vår stålproduktion — den lilla produktion som skall vara kvar — inte på malmen från våra gruvor utan på skrot. När skrottillgången i världen minskar, skall vi alltså fortsätta att handla efter den linjen. Är det en vettig strukturomvandling och en vettig ordning för ett gammalt stålproducerande land som Sverige? Industriministern sade i måndags i en interpellationsdebatt, att om det blir problem att klara skrotförsörjningen, är regeringen självfallet beredd att vidta åtgärder. Vilka åtgärder? Om ni inte får tag i skrot ute i världen och om det svenska importbehovet är 800 000 ton per år — vilket har nämnts i något sammanhang — vad är ni beredda att vidta för åtgärder för att klara råvarutillgången till de svenska stålverk som ännu finns i drift? Det är också en viktig fråga som jag gärna skulle vilja ha svar på. I detta sammanhang kommer jag in på något ytterligt intressant, och det är Sveriges beredskap inom stålområdet. Vi talar mycket om vår beredskap i olika sammanhang, t.ex. när det gäller totalförsvaret och sådana saker. Vi lagrar — och skryter mycket med det — legeringsmetaller såsom vanadin, molybden och mangan och allt de heter för att, som det står i skrivelserna, klara vår specialstålsproduktion. Men om det nu inte finns några råvaror, vad skall vi då med legeringsmetallerna till? Det behöver inte bli krig eller ens kris för att det skall bli brist på skrot, sådan brist kan det bli i alla fall. Skall överstyrelsen för ekonomiskt försvar börja lagra skrot ungefär som denna myndighet lagrar olja? Skall i så fall de 800 milj.kr. som avsatts till överstyrelsen för ekonomiskt försvar räcka till att hålla i gång ett skrotlager så att vi skall kunna ha den specialstålsproduktion som finns i gång? Det är ingen idé, eller hur, Nils Åsling, att lagra legeringsmetaller, om inte den riktiga råvaran finns. Har ni över huvud taget tänkt på den aspekten i industridepartementet, eller har det inte alls fallit er in att ni kanske då ni låter gruvorna vattenfyllas måste lägga upp skrotlager som räcker till den svenska specialstålsproduktion som ni ändå tydligen vill hålla i gång? Det skulle vara intressant att få frågan om beredskap utvecklad av industriministern.

Herr talman!

Det finns mycket som talar för att gruvorna är ännu äldre, men detta är den äldsta offentliga handlingen. Med anledning av detta gamla pergamentsbrev har i sommar Dannemora och Österbybruk firat 500-årsjubileum med anslående festligheter. Jubileumsfirandet präglades dock av en stark oro inför framtiden. Hur skall det gå med gruvan i Dannemora? Hur skall utvecklingen bli för specialstålet i Österbyverken? I 500 år har alltså malmen och stålet svarat för sysselsättningen i dessa bygder. Runt Dannemora gruvor växte det främst under 1600 och 1700-talet upp en rad bruk som byggde sin tillverkning på malm från Dannemora. År 1640 uppgest.ex. att Dannemora försåg 19 masugnar och 17 stångjärnsbruk i Uppland och Norrland med råvara. Av Upplandsbruken har endast Söderfors och Österbybruk överlevt alla stålkriser och fortsätter än i dag som järnbruk och stålorter. Visst har Dannemora genomlidit tider av konjunkturnedgång och sysselsättningskriser under tidernas lopp, men man har klarat sig ur alla svårigheter. Det var väldigt bekymmersamt i slutet av 1920-talet och i början av 1930-talet, då gruvdriften låg helt nere. Sedan kom, med kapprustningen ute i Europa, ett våldsamt uppsving, då man praktiskt taget bottenskrapade alla tillgängliga malmresurser. Vid krigsslutet 1944 minskade efterfrågan på malm, och man måste permittera. 1959 kom den stora kallduschen, då nästan halva arbetsstyrkan avskedades. Jag har i min interpellation givit en bakgrund till dagens problem vid Dannemora för att visa hur det lilla gruvföretaget kommit i kläm mellan de olika storföretagen i stålbranschen. Det har, som nämnts, varit mörkt förut, men den här gången verkar det värre än tidigare. Till detta kommer att en lång rad gruvor lagts ned; det har ju gått så långt att det nu finns endast två järnmalmsgruvor kvar i Mellansverige. Man frågar sig oroligt om det verkligen är meningen att alla gruvor skall läggas ned. Skall vi inte ta till vara de malmtillgångar vi har? Har vi alldeles förlorat hoppet om en konjunkturuppgång och bättre tider för stålhanteringen? Vid Dannemora gruvor ser varken anställda eller företagsledning så mörkt på utvecklingsmöjligheterna som tydligen SSAB och industriministern gör. Tyvärr är det också de senare som bestämmer över gruvors och människors öden i det här landet. Varför tror man då i Dannemora på gruvans överlevnad? Jo, därför att malmen har sådana utmärkta egenskaper med låg fosforhalt och hög manganhalt, därför att tillgången på malm är god och därför att förberedelsearbetena är långt komna och inte kräver några större investeringar de närmaste åren. Därtill kommer de minskade produktionskostnaderna. Produktionsnivån har genom nattskiftets borttagande sänkts till ca 450 000 ton per år. Av detta har sålts omkring 350 000 ton. Med ökad avsättning inom SSAB, vilket är fullt möjligt redan i dag, och ökade ansträngningar för att öka exporten finns det goda utsikter att göra gruvan lönsam igen. De senaste prognoser som jag fått pekar faktiskt på att man kommer att få avsättning för hela produktionen under 1982 och även kunna minska lagret något. Trots de, som jag bedömer, goda möjligheterna till överlevnad har SSAB Nr 38 dragit åt tumskruvarna ordentligt och genom den drastiskt förkortade nådatiden orsakat stark oro bland de anställda vid Dannemora, en oro som jag är rädd för kan sprida sig till utländska malmkunder — både de nuvarande och de presumtiva — och göra att den efterlängtade utökade exporten Om SSAB:s verkförsvåras. samhet Det måste vara fel att hota med att lägga ned en gruva som fortfarande kan uppvisa så stora och värdefulla malmtillgångar som Dannemora. Vårt land behöver utnyttja sina naturtillgångar och kan inte för all framtid avhända sig den möjligheten. I mineralpolitiska utredningen sägs att ökningen inom EG-länderna av stålproduktionen är tillräcklig för att Sverige skall kunna få avsättning för hela sin malmproduktion. I Mellansverige fanns det i mitten av 1960-talet ca 35 järnmalmsgruvor, 1980 fanns det 12 och i dag finns det alltså bara 2. Vi borde vara rädda om dem som finns kvar och se till att de får möjligheter att överleva. Ifrån fackligt håll hävdar man med bestämdhet att vi behöver en gruvindustri i Sverige och att gruvindustrin har en framtid. I ett längre perspektiv, säger Svenska gruvindustriarbetareförbundet, kan situationen för svensk järnmalmsexport förändras till det bättre. Forskningsarbetet bör inriktas på en längre gående vidareförädling vid gruvorna samt utvecklandet av nya biprodukter, t.ex. ur avfallet, som kan stärka gruvornas ekonomiska konkurrenskraft. Sveriges gruvoch metallhantering bygger på en månghundraårig kunskap och erfarenhetsgrund med rötter i medeltiden. Vårt land behöver under 1980-talet fortsatt ökande mängder stål. Vi importerar stora mängder av vårt stålbehov, och vi importerar till allt högre priser skrot för vår stålframställning. Detta talar för en fortsatt gruvhantering. I längden tror jag inte att specialstålverken kan klara sig enbart på skrotbaserad råstålsproduktion. Samtidigt borde vi kunna upphäva exportförbudet för skrot. Man måste anlägga en helhetssyn på den mellansvenska gruvoch stålindustrin och se mera optimistiskt på framtiden. I sitt knapphändiga svar, som jag i alla fall vill tacka för, upprepar industriministern det han sagt förut om att lönsamhetsmålet för SSAB liksom i andra företag måste vara överordnat sysselsättningen, om företaget i ett längre tidsperspektiv skall kunna fortsätta sin verksamhet. Jag kan kanske hålla med om det resonemanget, även om jag tycker att man inom företaget borde anstränga sig för att klara sysselsättningen på de olika verksamhetsorterna, genom t.ex. ökad vidareförädling och andra och nya produkter. Sedan anser jag också att både SSAB och industriministern vill tillgripa alltför kortsiktiga åtgärder för att snabbare nå lönsamhet för företaget som helhet. Jag tänker då närmast på det nedläggningshot som likt ett Damoklessvärd lyftes över Dannemora, färdigt att falla om inte ett s.k. positivt kassaflöde uppnås den 1 juli 1982. Man måste titta på varje enhet för sig och se vilka utvecklingsmöjligheter den har i ett längre perspektiv. Frågan om positivt kassaflöde kan också diskuteras. Jag har inte fått något tillfredsställande svar om vad det är, när jag har frågat olika ansvariga personer om detta. Hur bedöms t.ex. malmlagren, tar man hänsyn till de stora investeringar som gjorts osv.? Det verkar som om ingen riktigt kan svara på detta. Det blir endast en summarisk bedömning. Om lagret plötsligt skulle säljas, då blir ju kassaflödet väldigt stort på en gång. Talet om att gruvan gått med förlust alltsedan 1978 är alltså enligt min mening överdrivet. Det beror helt på hur man räknar. Nu verkar det som om man skulle kunna sälja hela sin produktion under 1982. Då kan väl inte gruvdriften upphöra vid halvårsskiftet, även om malmlagret enligt ledningens bedömning ger minus i kassaflödet. Nils Åsling måste väl hålla med mig om att ett sådant förfarande vore absurt. Som jag nämnde i min interpellation är produktiviteten god, och produktionskostnaderna per ton malm har kraftigt sänkts. Därtill har man fått fram en bättre produkt med högre järnhalt, vilket har betydande fördelar med ökad sintringskapacitet i Oxelösund. Någon uppfattning om framtiden för järnmalmsgruvorna i Mellansverige har industriministern inte. I fråga om insatser för övertalig arbetskraft hänvisar Nils Åsling till den särskilda projektorganisationen och till de regionala utvecklingsfonderna. Jag hade föreslagit ett särskilt investbolag för Norduppland, där även de företagskoncerner som har verksamhet i området och som friställer arbetskraft skulle vara med om att satsa pengar. Nils Åsling lyssnar inte på det, men då måste utvecklingsfonden få de medel den behöver för sin verksamhet: dels ökade medel till fonden, dels det kapitaltillskott som utvecklingsbolaget Upplands Invest AB har begärt. Är Nils Åsling beredd att ge dessa anslag, så att den utveckling av näringslivet i Uppsala län man eftersträvar kan förverkligas? Jag ser optimistiskt på möjligheterna för Dannemora att överleva, men då måste företaget och regeringen stödja de ansträngningar som man gör vid gruvföretaget. Jag uttalar den förhoppningen att industriministern vid samtal med SSAB:s ledning inte glömmer bort Dannemora utan verkar för att de två järnmalmsgruvor som finns kvar i Mellansverige får reella chanser att överleva — till gagn för gruvorterna, för stålhanteringen och för vårt land.

Herr talman! Jag tackar industriministern för svaret på min interpellation. Bakgrunden till interpellationen är den utveckling som sker inom SSAB, och då främst när det gäller företagets anläggningar i Luleå. Sedan företagets strukturplan antogs har anläggningarna i stort anpassats till planen i de delar som förutsätter nedläggningar och flyttning av produktionsutrustning till andra orter. Listan över anläggningar som lagts ner är lång. Det gäller t.ex. sinterverk, bandverk, armeringsstålstillverkningen och götgjutning. Men den produktion som enligt planen skulle överföras till Luleå har inte kommit till stånd. Det gäller exempelvis rälstillverkning och upprustning av Nr 38 finvalsverket. Denna process har resulterat i att över 1000 arbetstillfällen har gått förlorade bara på den stålorten. Den 26 augusti beslutade SSAB:s styrelse att upprätta ett nytt handlings Om SSAB:s verkprogram. Det programmet innebär ett direkt avsteg från tidigare uppgjorda planer. Dessutom innebär de senaste planerna att ytterligare ca 800 anställda kommer att tappa sina jobb. Att detta i sin tur får enorma effekter i en region som har landets högsta arbetslöshet, nästan 8 20, måste stå helt klart för alla som har en insikt om Norrbottens arbetsmarknad. I svaret säger industriministern bl.a. att problemen med övertaligheten måste lösas med arbetsmarknadspolitik och regionalpolitiska insatser. Det är numera i sig ett standardsvar här i kammaren när det gäller insatser för näringslivet i Norrbotten. Verkligheten är ju i stället att regeringen håller på och avrustar dessa möjligheter genom mindre insatser till arbetsmarknadspolitiken. AMS får allt mindre medel till sitt förfogande, och så sent som i onsdags kväll beslutade kammarens borgerliga majoritet, i enlighet med regeringens förslag, att slopa transportstödet på järnoch stålvaror — ett beslut som ställer järnverket i Luleå i en alltmer försämrad situation. Sedan säger industriministern att man, enligt hans mening, i stället borde diskutera om de förutsättningar som SSAB:s strukturplan byggde på har förändrats och om de vidtagna åtgärderna mot denna bakgrund var lämpliga. Han säger också att det är varje företags skyldighet att anpassa sin verksamhet till förändringarna i omvärlden. Dessutom påstår han att den bestämda huvudinriktningen ligger fast och att Luleå befäster sin ställning som metallurgiskt centrum. Inte minst det sistnämnda är ett märkligt svar. Ord som utveckling och avveckling tycks få en helt annan innebörd än vad vi traditionellt är vana vid. Under de senaste åren, då järnverket i Luleå kontinuerligt har utarmats på ca 1 000 arbetstillfällen, har industriminister Åsling sagt att verket utvecklas till ett metallurgiskt centrum. Nu, då industriminister Åsling skriver under på en ny plan som innebär att halva den metallurgiska kapaciteten ställs i malpåse och närmare 800 anställda riskerar avsked, kallar industriministern detta för att Luleå befäster sin ställning som metallurgiskt centrum. Jag skall inte falla för frestelsen att spekulera i vilket ordval statsrådet skulle göra vid en beskrivning av utvecklingen i Luleå mot det metallurgiska centrat, om avrustningen tillåts fortsätta och nya planer stoppar den sista masugnen. Men det djupt tragiska i denna avrustning av Europas modernaste metallurgiska anläggning är att den sker i en situation då vi går mot en mycket allvarlig skrotbrist i landet — en utveckling som regeringens utredare förutsåg redan i en utredning som överlämnades i maj 1980. Tydligen litar inte regeringen på sina egna utredare. I utredningens förslag ingick att SSAB skulle leverera stålämnen till övrig svensk stålindustri. Att den svenska stålindustrin klarat skrotfrågan i år beror i huvudsak på den extrema lågkonjunkturen i Europa. Men redan nästa år kommer skrotefterfrågan att fördubblas och bristen att bli akut. Att situationen är allvarlig konstaterar bl.a. SKF. Och jag citerar några rader ur tidningen SKF Steel internt: ”Råvaruförsörjningen till svensk stålindustri är ett industripolitiskt problem som bla kan komma att innehålla frågan om vi skall satsa på handelsstål eller specialstål i en situation där råvaran inte räcker till båda. Åtgärder kan vidtagas så att råvaran räcker till alla, men dessa åtgärder kräver beslut. Regeringen kommer förr eller senare att tvingas ta sitt ansvar som största tillverkaren — ägaren i svensk stålindustri och dessutom ansvarig för industripolitiken i Sverige.” Jag tycker att det finns anledning att industriministern förtydligar sig och talar om hur han vill ha det på detta område. Är regeringen nu äntligen beredd att fatta beslut i dessa frågor, eller skall låtgåpolitiken och utarmningen av svensk stålindustri tillåtas fortsätta? Att vi i år har klarat skrotförsörjningen och har kunnat importera 200 000 ton beror i huvudsak på lågkonjunkturen i Europa. Svårigheten att finna bra kvalitet på skrotet har ökat markant. Man räknar också med att en fördubbling av importen kommer att krävas nästa år. Därmed skulle den importkvantitet som är realistisk för landet passeras. Behovet beräknas vidare bli närmare 600 000 ton åren 1983-1984. Man bör komma ihåg att om denna brist uppstår — och det kommer den med all sannolikhet att göra — pressas självfallet skrotpriserna uppåt i allt snabbare takt. Med dagens priser och kostnader motsvarar en import av 600 000 ton ett importvärde på ca 400 milj.kr. Om motsvarande mängd råstål skulle baseras på inhemsk malm och inhemsk befintlig råstålkapacitet, skulle det betyda en malmförsäljning på ca 200 milj.kr. och ett förädlingsvärde av råstål i SSAB på ca 400 milj.kr., då enbart räknat som rörlig kostnad. Anläggningarna finns ju redan där — för att inte tala om alla de arbetstillfällen detta skulle bevara. Det finns därför anledning att fråga industriministern: Hur kan Sverige ha råd att inte sätta fart på den metallurgiska kapacitet som finns inom landet, som betraktas som Europas modernaste och effektivaste? Ett annat exempel på hur hanteringen av SSAB:s strukturplan har varit är avsaknaden av upprustning av en del av valsverksutrustningen. Jag tänker närmast på finvalsverket i Luleå. I planen ingår att verket skall upprustas. Men ingenting händer, samtidigt som vi avvaktar och kontinuerligt tvingas notera att verket mer och mer körs ner. Det är ju ett gammalt verk som inte har blivit upprustat. Man kan notera att norrmännen nu planerar att bygga ut just sin produktion på detta område, dvs. finverksoch grovverksområdet. Redan i dag har norrmännen en 50-procentig export till Sverige. Skall vi vänta och se även på detta område hur vi blir överkörda av våra grannländer? Det finns andra exempel, men jag skall begränsa mig till ytterligare ett. Det har länge funnits krav från de anställda i Luleå att man där skall se till att få en utveckling av koksverksproduktionen och därmed skapa en Nr 38 förutsättning för produktionen av handelsgödsel. Under de senaste åren har Fredagen den man, som en motivering och som ett argument för att inte bygga ut den biten, 27 november 1981 sagt att det inte finns någon marknad för detta, att det inte går att sälja eftersom marknaden är övermättad. Men vad händer nu? I Finland har man Om SSAB:s verk bestämt sig för att bygga ett helt nytt koksverk och sätta fart just på den del som gäller produktion av handelsgödsel. Det vi inte kan och inte vågar fatta beslut om i detta land, det klarar man i våra grannländer Norge och Finland. Det går naturligtvis inte i längden att bara skylla allt på företagsledningen inom SSAB för att ingenting händer. Statsmakterna — ägarna i detta sammanhang — har ju fått ett ökat ansvar, och man måste komma fram till beslut och våga ta ansvaret om vi över huvud taget skall kunna producera något stål i detta land.

Herr talman! Även jag tackar industriministern för interpellationssvaret. Jag har med min interpellation om verksamheten vid NJA/SSAB i Luleå velat ge industriministern möjlighet att uttala ett slags förord för endera av de framgångslinjer som nu har utkristalliserats för NJA och med effekter för hela Norrbotten. Det handlingsprogram som SSAB:s koncernstyrelse har antagit kommer Lars-Ove Hagberg för vpk:s del att närmare analysera i den här debatten. Jag avser att enbart uppehålla mig vid de frågor rörande det egna verkets framtid som den fackliga organisationens medlemmar i Luleå med stor kraft nu för fram och vill ha svar på. Tyvärr kan jag inte i industriministerns svar utläsa något direkt ställningstagande. Men underförstått och indirekt har industriministern uppenbara sympatier för företagsledningens handlande. Därmed måste väl också konstateras att industriministern inte ställer upp för NJA-arbetarnas uppfattning, att det bara är en satsning för att göra anläggningarna vid NJA i nivå med högsta europeiska standard som kan säkra bibehållen verksamhet och utveckla verksamheten. Industriministern måste självfallet vara medveten om följderna av nedskärningar vid NJA. Men det är illavarslande om den inom SSAB planerade särskilda projektorganisationen är vad industriministern förlitar sig på. Man behöver ju bara se till det som hänt under årens lopp för att inte våga tro särskilt mycket på insatser från det hållet. Skrotningen av Stålverk 80-planerna var förstås inte enbart företagsledningens verk, men den fick dock till följd att Luleå inte fick de 2300 arbetstillfällen som en väsentlig del av de årens kommunala planering riktades in på. Det blev alltså en första minuspost på 2 300. Sedan kom då ”företagsdoktorn” af Trolles medverkan, som förde med sig att tusentalet jobb försvann, vilket Sten-Ove Sundström nyss åberopade. Och nu vill då SSAB-ledningen, uppenbarligen med industriministerns goda minne, lägga till ytterligare en post på minus 840 arbetstillfällen. Det skall allt till en 3 särdeles uppfinningsrik projektgrupp för att klara den räkningen. 2 I Handlingsprogram 82 finns också en del klargöranden på temat Hur klara övertaligheten? Inte nog med att den här verksamheten skall ledas från lokaler ute på stan — ”de övertaliga” skall såväl fysiskt som psykiskt hållas borta från arbetsplatsen. Är man rädd för det inflytande på de här människorna som kontakterna med arbetskamrater kan ha? Är man rädd för att det skall stimulera dem till att slåss för sin rätt till arbete? Det är alltså inte nog med det. I Handlingsprogram 82 förekommer dessutom cyniska formuleringar om arbetslösheten i Norrbotten. Man har trots allt inte mage att bidra till att öka antalet arbetslösa utan att åtminstone pliktskyldigt säga någonting om situationen i allmänhet. Nu säger industriministern: ”Problem med bestående övertalighet måste lösas med arbetsmarknadspolitik och regionalpolitiska insatser för att få fram nya verksamheter.” Industriministern och jag kommer om en stund att diskutera sådana frågor när det gäller länet som helhet, men jag vill här bara konstatera att redan dagens arbetslöshetssituation kräver kraftfulla insatser. Än mer krävs detta med den ökning av antalet arbetslösa som nedskärningar vid NJA för med sig. Så nog vill det nu till mer, herr statsråd, än den uppgivenhet inför kapitalintressen och EG-styrning som hittills har präglat regeringens stålpolitik. Mot det har alltså metallavdelningen vid NJA, f. ö. med stöd från fackliga organisationer på andra håll i länet, ställt konkreta krav som genomförda skulle betyda avgörande steg mot förverkligandet av målsättningen att göra Luleå till ett stålcentrum. Tyvärr kan jag inte säga att man slåss alldeles entydigt för dessa rättmätiga krav. Det dyker av och till upp antydningar om att man skall sänka ambitionsnivån, att man kan tänka sig att verka för att endast 400 arbetare skall bort. Men det är en galen utgångspunkt. Det kan inte vara en fråga om 400 eller bortåt 900 arbetstillfällen. Vad det gäller är att inget arbetstillfälle får försvinna. Och därvid handlar det om att visa hur många nya jobb som går att ta fram via teknisk utveckling och vidareförädling av råvaror. Det är en breddning som dessutom är nödvändig för att malmoch stålindustrin skall överleva. Sten-Ove Sundström har nyss gett exempel på utbyggnader i våra grannländer. Det är verkligen exempel som talar för hur oerhört mycket dessa frågor har försummats i Sverige, bl.a. när det gäller NJA. Jag har vid flera tillfällen diskuterat urea, handelsgödselframställning och liknande saker med industriministern, utan att det har lett till någonting och utan att den aktivitet som i de frågorna har bedrivits i länet har fått någon effekt. Industriministern har inte heller i dagens svar gett stort hopp om att de som arbetar för utveckling och framtid skall få något stöd. Utan att på något sätt underskatta betydelsen av det avtal som Nils Åsling åberopar, och som går ut på att metallurgidivisionen i Luleå skall leverera 20 000 ton specialstålämnen till SKF Steel, måste jag ändå säga att det på mig ger ett intryck av att industriministern har letat efter någonting att lysa upp sitt svar med. Så mycket kan nu inte detta enda avtal innebära, att det uppväger det som frågorna i våra interpellationer går ut på, nämligen att motverka ett snävt företagsekonomiskt tänkande och i stället rädda arbetstillfällen. Metallarbetarna i Luleå, liksom gruvarbetarna i Malmberget, som har ett Nr 38 starkt intresse av utveckling vid NJA, kan av interpellationssvaren att döma Fredagen den inte räkna med industriministerns stöd. Då måste kampen föras på annat 27 november 1981 sätt. Jag ser fortfarande optimistiskt på NJA:s utvecklingsmöjligheter, men den optimismen baseras på de anställdas kamp för sina arbeten. Om SSAB:s verk Det här är självfallet en diskussion mellan oss interpellanter och industriministern, men Sten-Ove Sundströms inlägg föranleder ändå en och annan reflexion från min sida. Jag noterar det som självklart att Sten-Ove Sundström stödjer fackets krav — det vore konstigt annars med hans bakgrund — men jag måste ändå fråga Sten-Ove Sundström hur det han här kraftfullt säger rimmar med kraven i den motion som den socialdemokratiska gruppen nyligen har lagt fram. Där begär gruppen att regeringen under våren 1982 för riksdagen skall redovisa SSAB:s finansiella situation, och den vill också få en redovisning av de sysselsättningsmässiga konsekvenserna. SSAB:s handlingsprogram genomförs ju nu, och en redovisning kan väl då knappast handla om annat än att Handlingsprogram 82 verkställs. Vi för vår del vill ha en omförhandling av avtalen, så att de 1800 miljonerna i lån till SSAB regleras när omförhandlingarna är klara. Dessutom kräver vi att Handlingsprogram 82 inte skall ligga till grund för kapitaltillskott till SSAB. I förhållande till den fackliga kamp som nu förs framstår otvivelaktigt den linjen som betydligt mera offensiv än den s-märkta.

Herr talman! Jag tackar för svaret på interpellationen — jag vet inte vilken interpellation i ordningen det är när det gäller stål som industriministern och jag har att diskutera. Nu är det i alla fall så att 1 100 personer skall bort från Domnarvets Jernverk, enligt SSAB-ledningen, och nu också enligt industriministern. Därmed kommer Domnarvets personal att uppgå till 3900 personer den 1 april 1983. Det har gått fort utför för Domnarvets Jernverk: metallurgin har lagts ned, grovvalsverken likaså, och mediumverket är stoppat. Rationaliseringarna fortsätter, samtidigt som nyinvesteringarna tas i bruk. De högtidliga löftena om att bara 500 befattningar skulle bort har nu förbytts i det fyrdubbla. Vi har alltså fått uppleva nedskärning efter nedskärning. Industriministern kallar det för anpassning till marknadsförutsättningarna. I vilket fall som helst går varje plan ut på ytterligare nedskärningar. Likaså Handlingsprogram 82, det senaste i raden av SSAB-ledningens planer. Det kommer ju att innebära avskedanden om inget oförutsett inträffar. Åtgärderna från SSAB-ledningens sida är en anpassning till de villkor och spelregler som framför allt EG tillåter svensk handelsstålsindustri och som industriministern villigt accepterar, utan invändningar och utan djupare och längre analys om vad som döljer sig i förlängningen. När nu SSAB i ett enda slag minskas från 14 488 till 11 000 anställda är det en katastrof. 141 De fackliga organisationerna, dvs. järnbruksarbetarna, kommer i kläm. Regeringen accepterar utarmningspolitiken, och storfinansen får spela fritt. Jag vill nämna Marcus Wallenbergs inhopp i SSAB-affären, vilket inte är den mest hedrande insatsen av denne enväldige finansman, utan snarare tvärtom. Dessutom finner sig också regeringen i detta och anser det inte särskilt anmärkningsvärt att en person, en maktgrupp, diktatoriskt — vill jag säga — kan använda maktspråk till sin fördel. I stort sett kan man säga att de fackliga förhandlingspositionerna i dag utgår ifrån att jobben skall vara kvar och att ingen skall avskedas. Man säger nej till SSAB-ledningens planer på minimibemanning, dvs. 11 000 anställda. Investeringar och åtgärder för att de som tidigare blivit prickade som övertaliga skall få ordinarie arbete är ett av kraven. Att anställningsgarantin skall förlängas så att alla — med dessa investeringar — kan få ordinarie arbete och att balans skall råda är ett annat krav. Ytterligare ett krav är att ägarna skall tillskjuta ytterligare kapital för investeringar och förlusttäckning — man kallar det offertprincipen. Det är de utgångspunkter som man förhandlar utifrån i dag. Är det inte så att industriministerns svar — och även propositionen, som vi får diskutera vid ett senare tillfälle — är på direkt kollisionskurs med de krav som de fackliga organisationerna nu försöker kämpa för så gott det går? Ett förverkligande av SSAB-planerna i Borlänge innebär en katastrof, inte minst för ungdomen. Trots bra insatser av kommunen, som dock bara är tillfälliga, måste frågan ställas: Vad skall ungdomen i framtiden syssla med? Situationen skall också ses utifrån det faktum att den andra stora basindustrin i kommunen, Kvarnsvedens pappersbruk, ägt av Stora Kopparberg, under det närmaste året skall minska personalen med 200 personer. Nu har förhandlingarna börjat inom SSAB — på en plats är de också slutförda. SSAB hotar med varsel om avskedanden, och i det läget tvingas facket gå in och diskutera förtidspensionering av de äldre, för att lindra SSAB-ledningens katastrofpolitik. De som uppnått en ålder av 58 år skall kunna få pension, och detta berör 350 i Domnarvet, 235 i Luleå och ca 100 i Oxelösund. Sammanlagt inom SSAB är det kanske 700-800 personer som berörs av förtidspensioneringen. Den skall till viss del betalas av A-kassan. Det innebär att arbetarna själva genom sina medlemsavgifter till viss del får ta smällen. Det är klart att förtidspensioneringen är bra för dem som känner sig slitna av långt och hårt arbete, men den är inte bra för dem som vill fortsätta arbeta —och i praktiken kommer de att tvingas ta pension. Samhället kastar här bort en resurs. För ungdomarna kan det naturligtvis vara bra att få gå kvar i industrin när de äldre pensioneras. Men samtidigt dröjer det sju år innan någon pensioneras i företaget efter en sådan här operation. Den naturliga ersättningen av äldre med ungdomar kommer att under flera år utebli, med fruktansvärda konsekvenser på arbetsmarknaden. Och man skall också komma ihåg att det kunnande som de äldre har nu kastas bort. Man diskuterar i det här sammanhanget särskilda organisationer för Nr 38 övertaligheten fram till den 1 april 1973. Fredagen den Det är fråga om en nitisk ambition. Om man var lika nitisk på andra 27 november 1981 områden skulle man kunna få mycket bättre resultat. Men jag misstänker att det handlar om ett av de villkor som den privata ägare som är kvar, Gränges, Om SSAB:s verkställer. samhet När hela den här processen äger rum uppkommer den politiska frågan — som jag ställt till industriministern många gånger: Vilken sysselsättning skall finnas på SSAB-orterna och särskilt i Borlänge, som jag företräder? Industriministern menar väl inte allvar med uttalandet på slutet i interpellationssvaret? Det lyder: ”Det av statsmakterna genomförda ekonomisk-politiska programmet kommer att gynnsamt påverka industrins konkurrenskraft. Därmed skapas fler arbetstillfällen och strukturomvandlingen underlättas. Det är genom sådana åtgärder som sysselsättningen säkras och inte genom nationella planer.” Då måste man fråga: När skall det bli sysselsättning och inom vilka branscher i länet? Vad vi upplever och kan se fram emot är ju att strukturomvandlingen underlättas — det kan vi se. Men inte får vi något arbete. I och för sig är regeringens industripolitik ett stöd för att kapitalintressena skall få fritt spelrum. Någon plan eller några regler som säger att ersättningsjobb måste skapas när gamla jobb försvinner finns inte. Det är utmärkande för ett kapitalistiskt system, därför är det också i grunden anarkistiskt. Nu kommer orter och hela regioner att läggas ner; och det utan demokratiska beslut. Folkets demokratiska kontroll råder inte över produktionen i dag — grunden för vår utkomst och våra liv. Ståloch gruvnäringen är ett mycket bra åskådningsexempel på att landets industripolitik, som jag kan se det, strider mot allt sunt förnuft. Den har inte någon som helst förening med det arbetarna vill, med en arbetarpolitik. Behovsinriktad produktion med nationell utveckling saknas. En politik för regional balans och långsiktig resurshushållning saknas. Det finns ingen politik för förädling av råvaror. Den offentliga upphandlingen stöds inte. Kapitalexporten gynnas i stället. Det kan inte förenas med en politik för arbete åt alla. SSAB:s gigantiska nedskärning av personal sker nu utan en sammanhållande politik i landet. Vilken omfattning skall stålindustrin ha? Vilken satsning skall göras och vilken inriktning skall man ha i framtiden? De här viktiga frågorna skall enligt regeringens industripolitik avgöras av det internationella beroendet, som vi har berört så många gånger. Basnäringarna offras för att andra industrigrenar inte skall drabbas. Men det finns en hake i regeringens filosofi. Vi räddar inte de andra branscherna med denna eftergiftspolitik mot EG och andra internationella finansgrupper. Hela den svenska industrins beroende av det internationella kapitalet avrustar Sverige som industrination. Ett litet tecken på denna utveckling är riksbankens tillstånd till svenska direkta investeringar i utlandet. De investeringarna uppgår från januari-oktober till 4 924 miljoner i år mot 2 855 miljoner föregående år, alltså en ökning med 72 70. Det visar framför allt att investeringarna utomlands förflyttar den industriella tyngdpunkten utomlands, vilket leder till katastrof för Sverige som industrination. Är inte industriminister Åsling oroad över den här utvecklingen? Detta problem springer industriminstern ifrån gång efter gång. Industriministern har alltsedan 1978 sett att deltagandet i det internationella varuutbytet och arbetsfördelningen på den internationella kapitalismens villkor innebär fortsatt kräftgång. Han framhärdar i att vi skall anpassa oss till EG och Nordamerika. Men arbetslösheten ökar, mest på sikt. Och det vi skall anpassa oss till, EG, har snart en arbetslöshet på 10 miljoner människor. Nedläggningen av basindustrierna för att rädda s.k. framtidsindustrier och skapa vissa exportfördelar på kort sikt blir en djupt felaktig politik. Vi måste nu ta till åtgärder för att rädda hela den svenska industrin. Därför måste vi göra vissa ingrepp i vår handelspolitik med i vissa fall restriktioner mot EG. SSAB:s avrustning av kapital, kapacitet, produkter, personal och kunnande måste stoppas. SSAB-ledningens planer måste förhindras och en nationell plan för handelsstålsindustrin upprättas utifrån behovsinriktad produktion, nationell utveckling, regional balans, resurshushållning och värnande om miljöintressen. Detta innebär ingen konservering av branschstrukturen. Det betyder en förändring efter målsättningar som är förenliga med idén om arbete åt alla. Regeringen är varken konserverande eller nytänkande. Ta som exempel de nya råjärnsprocesserna. De är nu på utförsäljning till utlandet. Det är närmast en skandal. Har man en industripolitik som gynnas av storskalighet och koncentration och som är för maximala profiter, finns det ingen plats för de alternativa strukturer för stålindustrin som skulle kunna utvecklas. Ni hänvisar bara till ändrade marknadsförutsättningar och förblindas av 1990-talets stålindustri. Vad vi kan se fram emot är att världen snabbt kommer att förändras. Den kommer inte bara att vara EG, Nordamerika och Japan. I ett historiskt perspektiv kommer vi att få erfara hur tredje världen kommit in lavinartat snabbt. Man frågar sig då: Skall Sverige stå avrustat i den del av världen där vi verkligen skulle kunna göra en insats? Jag tycker att man har väl korta perspektiv när det gäller en basnäring som har så långa traditioner i vårt land. Svaret på min interpellation blir sammanfattat att regeringen inte är beredd att rädda ett 1 100 jobb i Borlänge. Något alternativ läggs inte fram. Jag tycker att det är en brutal och djupt omänsklig politik. Den centerpartistiske industriministern bidrar till centralisering och koncentration, sviker decentralisering och regional utveckling. Det är en annan slutsats som kan dras av svaret. Industriministern främjar ju indirekt storfinansens intressen. Det är inte Nr 38 klart utsagt men blir en följd av svaret. Stora Kopparbergs — ur arbetarnas synpunkt — förräderi, om jag får kalla det så, får gå förbi. Stora Kopparberg har sålt Domnarvets Jernverk och hoppar nu av SSAB. Vattenkraften behåller man och gör stora vinster på. Bilden av Stora Kopparbergs och Om SSAB:s verk Wallenbergs insats för folket är att när profiten hotas offras människorna. Detsamma gäller Gränges, som skall få ta ut ett överpris för vattenkraften när den säljs till Vattenfall och som skall få garantier för sin medverkan i SSAB. Industriministern är beredd att godkänna denna politik. I hederlighetens namn borde dessa avtal och uppgörelser rivas upp och omförhandling äga rum. Slutligen och sammanfattningsvis vill jag fråga industriministern nu efter alla stålkrisens år alltsedan 1976: Hur långt kan vi skära ned svensk stålindustri utan att försörjningsekonomiskt hota hela samhället? Kan vi enligt industriministerns filosofi helt enkelt vara utan svensk stålindustri?

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Den statliga näringspolitikens uppgift skall vara att ange ramarna för den ekonomiska verksamheten. Staten skall främja tillväxt och sysselsättning generellt och inom olika branscher. Men detta måste även innebära att företag utan överlevnadsmöjligheter skall kunna få läggas ned. Även om näringspolitiken bör vara generell kan selektiva insatser inte undvaras, men de måste naturligtvis begränsas till att överbrygga rent tillfälliga kriser eller till att underlätta en nödvändig strukturomvandling. SSAB:s bildande var ett sådant fall. SSAB bildades 1978 för att skapa förutsättningar för att rekonstruera Sveriges tre största handelsstålverk till lönsamhet. I detta sammanhang kan man kanske ägna en tacksamhetens tanke åt att vi inte behöver ta ansvar för något byggande av Stålverk 80. Om så skett hade problemen varit ännu mycket större än vad de är i dag. För att nå lönsamhet i SSAB antog dess styrelse samma år som bolaget bildades en övergripande strukturplan för stålrörelsen. Merparten av strukturåtgärderna — avvecklingar, modifieringar och investeringar — beslutades och påbörjades under 1979. Genomförandet forcerades under 1980 för att kunna avslutas vid utgången av 1981. Handelsstålets kris har förvärrats under 1980 och 1981. Prognoserna för stålkonsumtionen i världen och i Sverige har tvingats att kraftigt reduceras nedåt. SSAB:s styrelse antog därför den 26 augusti i år en handlingsplan för 1982 som anger inriktningen av bolagets verksamhet under kommande år. I planen konstateras att SSAB:s strukturomvandling i huvudsak är avslutad i en första etapp innevarande år. SSAB:s inriktning är därför att driva och effektivisera de verksamheter som bolaget bedömer ha överlevnadsförmåga. Målet är att positivt kassaflöde skall uppnås senast 1983. Enligt planen skall personalstyrkan minska med 3 500 anställda. Personalminskningar finns med i en vid SSAB:s bildande utställd anställningsgaranti, som innebär att övertaligheten upphör genom uppsägningar per den 31 mars 1983.

Den sysselsättningsgaranti som tillkom när strukturplanen för SSAB antogs och som avsåg då anställd personal fram till den 31 mars 1983 har enligt min uppfattning kommit att belasta företaget på ett utomordentligt allvarligt sätt. En övertalighet i organisationen kan få allvarliga konsekvenser för moral och resultat. Beträffande SSAB är detta fallet. Det är därför ytterst angeläget att den bantning av personalbemanningen för SSAB som föreslagits genomförs med kraft. Regeringen bör i detta sammanhang, enligt min uppfattning, överväga ett övertagande av ansvaret för den övertaliga personalen, mot en ersättning motsvarande den kostnad som SSAB självt har budgeterat. En förlängd anställningsgaranti kan ju komma att innebära att man försämrar moralen inom företaget men framför allt att man förstör för den kommande generationen människor som behöver arbeten på resp. orter. Det kan lätt bli en snedbelastning i fråga om åldersstrukturen inom företaget. Mellan de tre huvudsakliga stora produktionsorterna Luleå, Borlänge och Oxelösund har sedan bildandet av företaget rått, helt naturligt, en betydande dragkamp om nya investeringar och sysselsättningstillfällen. Denna dragkamp har inte bara förekommit inom företagsledningarna på resp. orter. Det har delvis också varit en dragkamp mellan fackliga organisationer och politiska intressen på resp. orter. Detta ”inbördeskrig” har tagit betydande krafter från företagets ledning och anställda i arbetet på att skapa ett lönsamt SSAB. I strukturplanen har Luleå och Borlänge som produktionsorter kommit att bli mycket integrerade i fråga om materialflöde. Däremot har Oxelösund blivit en närmast fristående enhet med produktion koncentrerad till grovplåt och framställning av ämnen som huvudsakligen är lämpade för just denna tillverkning. I interna utredningar har det alltmer framkommit att Oxelösund idaginte kan ta ämnen från Luleå för denna tillverkning utan att det skulle bli förödande kostnadsökningar och leda till betydande merinvesteringar i Luleå. SSAB:s ledning har likaså sagt att Oxelösunds metallurgi står och faller med grovplåttillverkningen i Oxelösund. Därför finns det anledning att överväga att efter strukturförändringarnas genomförande se över förutsättningarna för en mer decentraliserad organisation, där den positiva företagsanda som bl.a. finns i Oxelösund tas till vara i ökad utsträckning i fristående och mer självständiga enheter. Det är viktigt att man i sådana sammanhang ger de anställda en känsla av att deras arbetsinsatser och produktionsresultat gör att de har sitt öde i egna Nr 38 händer. En hög arbetsmoral och ett gott produktionsresultat hänger intimt samman. Motivationen för personalförändringar och omställningar ökar, om de uppfattas som rimliga för att kunna rädda företaget och sysselsättningen på sikt. Stordriftsfördelar kan annars lätt omvandlas till nackdelar. Jag tycker Om SSAB:s verkatt det vore lärorikt att göra en jämförelse med den utveckling som varit för handen inom Svenska Varv. I den fortsatta rekonstruktionen av SSAB tycker jag det är angeläget att företagsledningen seriöst undersöker förutsättningarna för att minska skrotimporten till Sverige. Härvidlag kan jag inte ansluta mig till Oswald Söderqvists tankegångar i denna fråga. Än så länge är det ju dess värre så, att den malmbaserade metallurgin ger högre tackjärnspris och ämnespris än även skrotimporten i dag ger. Jag tycker att det därför närmast är angeläget att se till att det finns en beredskap att höja tackjärnsproduktionen i Luleå om skrotpriserna blir för höga eller skrotimporten förhindras genom exportförbud när det gäller skrot i fler länder än vad som i dag är fallet. Enligt min uppfattning kan det misstänkas att något sådant kommer att inträffa. Därför finns det anledning att på litet sikt ånyo sätta i gång masugn 1 i Luleå för att stödja den svenska handelsstålverksindustrin med en egen ämnesproduktion inom landet. Det är naturligtvis i detta sammanhang av central betydelse att statsstödet till SSAB inte i någon väsentlig utsträckning snedvrider konkurrensförhållandena mellan de fristående verken och den statligt ägda stålkoncernen. Jag vill i detta sammanhang även påpeka för Sten-Ove Sundström att något intresse för skrotfrågan ännu inte har märkts från hans kolleger vid behandlingen av bl.a. propositionen om SSAB. Jag förutsätter att industriministern genom företagsledningarna inom såväl SSAB som LKAB studerar möjligheterna av en samordning av de statsägda järnmalmsgruvorna. Ett högre kapacitetsutnyttjande inom kanske ett mindre antal gruvor kan förbättra de resterande gruvornas resultat och möjlighet att överleva. Någon hänsyn får enligt min mening då inte tas till i vilket företag som resp. gruva återfinns. Att det skulle bli någon skrotbrist i Sverige, så att vi skulle behöva införa beredskapslager för skrot, tror jag inte. Jag tycker det närmast är märkligt att man kan komma med ett sådant påstående. Vi har betydande malmreserver och betydande metallurgireserver i Luleå och i Oxelösund. Gruvor har vi alltså som kan ersätta skrotet. Frågan är hur ett antal gruvor skall kunna få tillräckligt högt kapacitetsutnyttjande för att möjliggöra en rationell drift och hur de åtminstone skall kunna få ett positivt rörelseresultat före räntor och avskrivningar. Det är enligt min uppfattning av betydelse att SSAB:s anställda och ledning inser att företagets framtid ligger i att företagets ekonomiska lönsamhet uppnås. Jag finner det därför egendomligt att industriministern enbart hänvisar till SSAB:s styrelse — utan att ange några som helst egna åsikter eller överväganden — beträffande prövningen av en mer decentralia serad organisation inom SSAB efter strukturförändringarnas slutförande. Problemen med en centraliserad organisation med åtföljande vanmakt, närmast gränsande till inbördeskrig mellan fackklubbar, ledningspersonal och ortsbefolkning, borde åtminstone inte vara obekant. Staten som huvudägare måste naturligtvis ta sitt ägaransvar. Detta innebär inte endast kapitaltillskott utan även angivande av övergripande direktiv — dock självfallet ingen detaljstyrning. Detta ger enligt min uppfattning utrymme för att hos SSAB aktualisera en prövning av ”en mer decentraliserad organisation av Svenskt Stål”, som frågan gällde.

Herr talman! Det här är en debatt som spänner över vida fält, alltifrån försörjningen med skrot i svensk stålindustri till ideologiska frågor om samhällsekonomins organisation etc. Jag skall bara perifert beröra de mera spektakulära ideologiska frågorna och — eftersom vi kan ha tillfälle att återkomma till dem i ett annat sammanhang — nöja mig med att gå in på en sakdiskussion från fall till fall. Oswald Söderqvist ifrågasatte om man inte bättre än som sker nu borde utnyttja den marknad som finns i Östeuropa för den svenska malmen. Det är ju så, om man ser LKAB som exponent för svensk gruvindustri, att LKAB traditionellt har haft betydande affärer med statshandelsländerna. Polen har under en lång följd av år varit LKAB:s tredje största kund. Men exporten dit sjunker nu. Den internationella krisen har drabbat statshandelsländerna hårdare än industriländerna, och marknadsutvecklingen i dessa länder är alltså mer återhållsam än den är i industrivärlden. Det görs fortlöpande stora ansträngningar att öka exporten till statshandelsländerna, men frågan är som sagt om marknadsutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen i dessa länder tillåter någon expansion under de närmaste åren — det ser f. n. inte ut att finnas så stora möjligheter att öka den exporten. Nils Hjorth tar upp frågan om Dannemora gruva. Självfallet påverkar inte malmlagrets utförsäljning kassaflödet för gruvans driftsresultat, så den jämförelsen kan vi lämna därhän. Jag skulle vilja erinra Nils Hjorth om att Dannemoras nuvarande produktionsnivå är 450 000 ton malm, varav 150 000 ton exporteras. Vi märker att devalveringen och den nuvarande prisnivån liksom dollarkursens utveckling har förbättrat resultatet, och att det finns utsikter för ett positivt cash-flow har vi fått information om från SSAB:s ledning. Det är också fel av Nils Hjorth att säga att jag har talat för en nedläggning av Dannemora gruva. Jag har konstaterat vad som gäller för Dannemora gruvas ekonomiska utveckling och betonat att SSAB:s styrelse har att göra de företagsekonomiska bedömningarna utifrån den utveckling som kan noteras. Jag vill också påpeka för Nils Hjorth att på landstingets och några av bankernas initiativ har ett investmentbolag bildats för hela Uppsala län.

När det gäller koksverket som han åberopar är enligt mina informationer frågan om ett nytt koksverk Om SSAB:s verkfortfarande öppen, och diskussioner om samarbete pågår alltjämt mellan det finska företaget Rautarukki och SSAB. Lars-Ove Hagberg tar upp frågan om planeringen, det internationella samarbetet etc. Den omständigheten att man har nationella planer har inte på något sätt bidragit till att klara påfrestningarna i Östeuropa. Polen, Rumänien och Bulgarien t.ex. har sådana nationella planer för utvecklingen av sin järnoch stålindustri och sin gruvindustri men har också i dag ekonomiska problem av närmast katastrofal omfattning. Här har talats om den svenska utvecklingen på investeringssidan. Industriförbundet har nyligen publicerat en rätt intressant rapport som visar att nedgången i investeringarna i Sverige har koncentrerats till fabriksanläggningar och maskiner medan man, även under de svåra åren, har fortsatt att göra stora investeringar inom forskning, utveckling och marknadsföring. I detta ligger också en stärkt position på exportsidan. Man kanske bör ta med det när man värderar den svenska industrins investeringsaktiviteter och utlandsinvesteringarnas betydelse för vår potential när det gäller att ta tillbaka tidigare förlorade marknadsandelar. Per Westerberg tar upp frågan om hur man skall hantera den övertaliga personalen. Han gör sig till talesman för dem som anser att man skulle lyfta ut personalen utanför SSAB. Det är ju vad som enligt SSAB:s planer i realiteten sker med den projektorganisation som har skisserats. Men jag tror ändå att det är viktigt att hålla kvar ansvaret för den övertaliga personalen inom SSAB-gruppen. Det får självfallet inte störa den målsättning man har beträffande produktivitetsutvecklingen. Men en ansvarig organisation måste finnas även i detta sammanhang. Om man inte klarar åtagandena inom ramen för projektorganisationen, måste självfallet arbetsmarknadspolitiska insatser göras. Per Westerberg talar också om sitt krav på en decentraliserad organisation. SSAB har i realiteten med sin divisionalisering fått en decentraliserad organisation, som nu börjar fungera. Självfallet finns det alltjämt spänningar mellan de olika orterna, men min bedömning av arbetet inom SSAB är att man ändå har varit framgångsrik när det gäller att få till stånd en förtroendefull arbetsfördelning. Numera har också spänningarna mellan orterna minskat. Får jag sedan ta upp den mer principiella fråga i det här sammanhanget som praktiskt taget alla talare har varit inne på, nämligen skrotförsörjningen. Under Wilhelm Ekmans ledning och med branschens samförstånd pågår överläggningar. De avtal som nu löper går ut den 1 juli 1982. Det är alldeles uppenbart att skrotpriserna går upp internationellt. Det blir en skrotbrist så småningom. Det innebär då också att det kommer att finnas större anledning Mö att använda råjärn och våra metallurgiska resurser. De måste få styras på sedvanliga marknadsmässiga grunder. Jag förstår alltså inte riktigt de talare här som känner sig oroade av att skrotpriset går upp. Det är den bästa och riktiga vägen när det gäller att också få ett ökat utnyttjande av våra svenska råjärnsresurser. Jag vill vidare påpeka att SKF Steel AB självt har beslutat att avveckla sin egen metallurgiska verksamhet. Dessutom har man inte varit beredd att göra direkta uppoffringar för att hålla verksamheten i t.ex. Spännarhyttan vid liv. Det intressanta är ju då — och det påverkar debatten, märker vi — att man vid SKF Steel AB inte är beredd att själv betala den rörliga kostnaden för tackjärn utan vill att staten skall stå för mellanskillnaden. Inläggen i skrotdebatten har i hög grad präglats och inspirerats av vissa skrotkonsumenters strävan att få en statlig garanti. Det tycker jag kanske är att ingripa i marknadsspelet på ett sätt som politikerna inte skall behöva göra.

Herr talman! Först kort om detta med järnmalmsexporten. Det är alldeles riktigt, som industriministern säger, att man har haft en ganska stor export t.ex. till Polen. Samtidigt har det ju varit en väldigt liten export till Östeuropa, såvitt jag känner till. Det kom inte heller nu något konkret besked om att man försöker komma in exempelvis på DDR:s marknad eller på Ungerns marknad, där t.ex. Jugoslavien säljer mycket järnmalm. Där finns alltså ett behov som skulle fyllas av svensk malm. Ser man på siffrorna i propositionen, finner man att den prognostiserade exporten är drygt 18 miljoner ton malm 1981. Det har sålts drygt 9 miljoner ton under första halvåret totalt, och därav är det bara 288 000-300 000 ton, alltså en dryg kvarts miljon ton, som har gått till den östeuropeiska marknaden. Det finns här en mycket stor obalans, och då kan man inte säga att det har gjorts satsningar för att försöka bredda denna marknad. Det skulle naturligtvis för Sverige nationellt vara mycket bra om vi hade, som man brukar säga, flera ägg i samma korg, och inte enbart var beroende av den västeuropeiska avsättningen. När man har dessa proportioner — 9 miljoner ton för första halvåret 1981 till den västliga marknaden och en kvarts miljon till den andra marknaden — kan man inte säga att man har gjort några större ansträngningar. Men det är ju bra att industriministern inte är direkt negativ. Sedan kortfattat något om Dannemora gruva. Industriministern säger att han inte har sagt att den skall läggas ner. Nej, kanske inte direkt, men vad som har stått i propositionen och vad som sägs i interpellationssvaret innebär ju samma sak. Folk i Dannemora och i bygden där omkring har också självfallet uppfattat det så, att det är bestämt att gruvan skall läggas ner. Jag konstaterar bara faktum: att industriministern säger tydligt och klart i interpellationssvaret att han inte är beredd att lägga till några ytterligare statliga medel för att hålla gruvan i drift, om den inte visar ett positivt kassaflöde. Man har också förkortat nådatiden — från den sista mars 1983 till Nr 38 halvårsskiftet 1982. Om ett halvår är det alltså klippt, om inte staten vill Fredagen den släppa till medel — och det vill inte industriministern. Han säger ju bestämt att 27 november 1981 gruvan skall läggas ner, inte sant? Det är ju logiskt. ai Så vill jag säga litet om skrotfrågan, som är mycket viktig. Industriminis Om SSAB:s verktern förbigick med tystnad mina frågor om beredskapsaspekten, medan han däremot anförde några naiva funderingar. Man behöver bara se litet på transportkapaciteten i detta fall. Antag att vi inte får tag i det skrot vi vill ha till våra specialstålverk, som samtliga ligger i Mellansverige! Då skulle vi först frakta malm från Malmberget ner till Luleå. Där skulle vi framställa det råjärn som behövs, och sedan skulle det fraktas vidare till specialstålverken nere i Mellansverige, för att vi skulle kunna ha produktionen i gång. Tror ni att detta är vettigt om det skulle bli ett krisläge? Tror ni att det över huvud taget är möjligt att hålla i gång någon stålproduktion? Här ser jag en intressant aspekt som vi måste återkomma till och som gäller beredskapsfrågan. Om ni inte vill lagra skrot under medverkan av överstyrelsen för ekonomiskt försvar, ungefär som man lagrar olja, så blir ni ju tvungna att transportera malmen och den så småningom förädlade produkten från Norrbotten till specialstålverken i mellersta och södra Sverige. Är detta vettigt? Är det så ni tänker? Jag konstaterar bara, som jag sade i mitt förra anförande, att industridepartementet över huvud taget inte har tänkt ett dugg på beredskapsaspekten — det syns ju tydligt. Det har inte fallit er in i era marknadsfunderingar om strukturrationalisering osv. att också den här aspekten måste beröras. Det är någonting som ni över huvud taget inte har pratat med direktörerna om, när ni haft era förhandlingar. Det är bara att konstatera faktum.

Herr talman! Det är riktigt som Nils Åsling säger, att den här debatten omspänner vida fält. Industriministern har ju många frågor att besvara och har därför kanske inte möjlighet att mera ingående behandla det lilla företaget Dannemora gruvor. Nu säger Nils Åsling på tal om lönsamheten, att malmlagret inte skulle inverka menligt på rörelseresultatet. Det tackar jag för — det är första gången jag hört någonting liknande. Tidigare har man ju sagt att räntekostnaderna för lagret har varit ett stort minus när det gällt att bedöma lönsamheten vid Dannemora gruvor. Jag noterar alltså industriministerns uttalande med tillfredsställelse. Sedan är det väl också så, att exportmöjligheterna har förbättrats. Man har alltså utsikter att öka exporten. Det får vi väl notera med tacksamhet. Nils Åsling talade inte, vilket också Oswald Söderqvist påpekade, för en nedläggning av Dannemora gruvor. Både Oswald Söderqvist och jag tolkade väl industriministern på samma sätt. Då industriministern refererade SSAB:s inställning om den förkortade nådatiden utan att direkt göra någon kommentar, kunde man uppfatta det som ett tyst instämmande i vad SSAB-ledningen kommit fram till. fu Det är riktigt att landstinget och bankerna i Uppsala län har startat ett investmentbolag. Nils Åsling förutsätter att de avser att medverka till en förbättring av sysselsättningen vid Dannemora gruvor, om så blir nödvändigt. Oavsett vad som händer vid Dannemora gruvor i fortsättningen har personalstyrkan minskat både där och vid Österbyverken. Vad som redan har skett i fråga om personalreducering motiverar åtgärder för att få till stånd en ökning av sysselsättningen. Nu har väl inte Upplands Invest fått det begärda bidraget av staten, varför det kanske inte finns så stora möjligheter att göra insatser på detta område. Jag har tidigare framhållit att man nått ett gott resultat vid gruvföretaget. Dels har man anpassat produktionen efter den minskade efterfrågan genom att dra in nattskiftet, dels har lönsamheten avsevärt förbättrats med påföljd att produktionskostnaderna har kunnat minska med omkring 10 kr. per ton. Dessutom har man, som jag nämnde tidigare, fått fram en ny och bättre produkt, en grov slig, innehållande 55 96 järn. Denna slig tillsammans med granuler från Grängesberg har förbättrat processen i masugnarna i Oxelösund. Produktiviteten i järnverket har också ökats. Leveranserna av slig från Dannemora har därmed också kunnat öka. Dannemoramalmens goda egenskaper har ytterligare dokumenterats. Den har starkt bidragit till en bättre stålkvalitet. Nu tror jag att utsikterna att överleva starkt förbättrats, men jag vill än en gång påtala SSAB-ledningens ultimatum med krav på en förbättring av lönsamheten inom en så kort tidsrymd. Detta har skapat stor oro, och risken är nu att flera duktiga bergsarbetare lämnar företaget, arbetare som väl behövs för att det skall vara möjligt att fortsätta driften och uppnå goda produktionsresultat. SSAB har inte givit prov på god företagaranda, då företaget på detta sätt försöker skrämma de anställda och sprida otrygghet på arbetsplatsen. Vid olika tillfällen har det också sagts, att även om Dannemora gruvor klarar den nuvarande krisen, är företagets livslängd blott 810 år. Även detta påstående är lika förhastat. I en presentation av Dannemora gruvor som platsledningen gjort framhålls att mängden påvisad malm vid årsskiftet 1980-1981 uppgår till 36 miljoner ton. Med en produktion på 450 000 ton per år borde även SSAB inse att malmen räcker betydligt längre än tio år. De på detta sätt beräknade malmkvantiteterna utgör inte heller den totala mängden malm på gruvfältet. Kvantiteten torde vara avsevärt större. Därför är det felaktigt att gå ut och tala om en begränsad livslängd för gruvan. Livslängden är mera beroende av SSAB:s åtgärder och vilja att bevara Dannemora gruvor även för framtida drift.

Herr talman! Jag har naturligtvis förståelse för att industriministern inte i den första omgången hunnit svara på alla frågor som ställts av de olika ledamöterna. Jag skall därför upprepa en av de viktigaste, som jag hade med från början. Såvitt jag kunde förstå av industriministerns senaste inlägg har man inom regeringen länge varit medveten om skrotbristen, men industriministern har överlåtit hela den processen åt de marknadskrafter som spelar på området. Nr 38 Under tiden som processen pågår slås en del anläggningar ut — eller de ställs i Fredagen den varje fall av — något som naturligtvis drar med sig ökade kostnader under den 27 november 1981 tid då de ligger i malpåse, och när de sedan skall sättas i gång igen blir det extra kostnader för att starta dem. Om SSAB:s verk Det är också på det sättet att om man som statsrådet har ett viktigt ansvar för industripolitiken här i landet, så måste man ju också se på helheten, på vad skrotimporten och allt detta kostar samhället. Som jag sade i mitt första inlägg är bara importvärdet av det skrot som beräknas behöva importeras — om sådan import är möjlig; det är inte säkert att det går att få tag i hela mängden — beräknat till 400 milj.kr. Om skrotet inte importerades skulle man samtidigt tjäna en slant på malmförsäljningen, som då skulle inbringa 200 milj.kr. Det finns alltså pengar att ta även på den andra sidan av den viktiga biten som gäller skrotförsörjningen. Man får då inte stirra sig blind på den nuvarande skillnaden mellan skrotpris och råstålskostnad, eftersom samhällskostnaden mer än väl täcker mellanskillnaden. Låt mig därpå komma tillbaka till frågan om varvskapaciteten i Luleå och de krav som finns på upprustning enligt strukturplanen. Finvalsverket är ett verk som under de senaste åren har debatterats vid åtskilliga tillfällen här i kammaren, men det har inte hänt någonting med det sedan dess. Upprustningen av verket ligger således kvar i planen. Nu kan man se att norrmännen bygger ut sin kapacitet på det området. Redan i dag har norrmännen, som jag sade, 50 20 av sin produktion inriktad på Sverige. Samtidigt kan man se att prognoserna för och prisuppgången på det material som produceras i ett sådant verk beräknas stiga väldigt snabbt. Man talar om 30-procentiga prisökningar just på de produkterna. Jag får därför be industriministern att klara ut om man nu är beredd att ta ansvaret för den del som gäller valsverket i Luleå. Är man beredd att skrida till verket och företa nödvändiga upprustningar eller ombyggnader för att få ett effektivt verk? Eller skall vi så att säga låta våra grannländer ta över den produktionen? Och skall vi låta behovet på det området av finare produkter, såsom profiler, importeras i fortsättningen, eller skall vi producera dem inom vårt eget land? Eivor Marklund frågade hur vår motion rimmar med kraven från de fackliga organisationerna. Jag skall här inte göra någon längre utläggning om det. När det gälser motionerandet kring den proposition som senast lagts fram finns det ju anledning att komma tillbaka till den debatten före jul när propositionen ligger på riksdagens bord. Men jag kan väl säga att vår politik när det gäller det här området, liksom i många andra fall, är den, att vi så långt som möjligt drar upp riktlinjerna gemensamt med de fackliga organisationerna. Det finns alltså inget motsatsförhållande därvidlag. Vi har också sagt att vi inte kan ställa upp på det här handlingsprogrammet, utan att vi vill behandla strukturfrågorna samtidigt. Till Per Westerberg kan jag väl säga att hans parti verkligen inte har ägnat något intresse åt Luleås möjligheter att utvecklas på stålsidan. Tvärtom har moderata samlingspartiet vid upprepade tillfällen fungerat som en broms när det gäller att utveckla Luleå som ett metallurgiskt centrum. Den sent påkomna oron för den stålorten är minst sagt märklig med tanke på hur moderata samlingspartiet tidigare har agerat just när det gäller Luleås utveckling.

Herr talman! Det är självfallet bra att det pågår resonemang om samarbete mellan Rautaruukki i Finland och NJA. Men nog uppfattade jag redan de finska planerna på att bygga ett eget koksverk och att satsa på tillverkning av ureaammoniak med koksgas som råvara som en svidande kritik emot alla som i och utanför Norrbotten har lagt krokben för en satsning på ureaammoniak och fullgödsel i länet. Om nu det motståndet har berott på att man aldrig har förstått frågan eller på att man aldrig har försökt sätta sig in i den eller om det har berott på någonting annat — den debatten skall jag inte ta upp här. Samtidigt sätter den finska satsningen strålkastarljuset på ännu en sak, nämligen att hela denna diskussion i själva verket handlar om stålindustrins överlevnad. En förutsättning för industrins överlevnad är att överskottsenergin omvandlas till säljbara ting, handelsgödsel är ett sådant exempel, så att rörelsen totalt blir livskraftig. Stålindustrin har helt enkelt inte längre råd med att inte utnyttja alla sina resurser. Nog borde Nils Åsling beakta dessa frågor bättre än att bara notera att ett samarbete diskuteras. Det finns, menar jag, utrymme för en norrbottnisk fullgödselfabrik. Jag har sett prognoser enligt vilka det 1982-1983 finns plats för fem medelstora anläggningar. Men en fullgödselfabrik kräver förstås ett helt annat intresse och helt andra insatser för Norrbotten. Frågan är om industriministern nu är beredd till sådana insatser när det gäller just denna sida av förädling vid NJA. Vidare tar Nils Åsling inte alls upp mina påpekanden om hur många arbetstillfällen som redan har förlorats i Luleå från det skrotade Stålverk 80 fram till nu och hur dessa ytterligare nedskärningar kommer att slå för länet som helhet. Men det kanske Nils Åsling avser att återkomma till i den debatt som han och jag har framför oss här i dag. Sten-Ove Sundström säger att det inte finns något motsatsförhållande mellan fackets krav och det som sägs i motion 103 från socialdemokraterna med anledning av den senaste propositionen om pengar till SSAB. Men det står följande i denna motion: ”Det är mot den här bakgrunden” — man har då givit en riktig skildring av misskötseln i fråga om NJA — ”som vi från socialdemokratisk sida finner att det är omöjligt att gå emot regeringens förslag utan att försätta SSAB i svårigheter som nu inte kan överblickas. Detta betyder inte att vi tar ställning till Handlingsprogram 82. Vad gäller strukturfrågorna inom SSAB —-—-- återkommer vi till riksdagen i januari månad 1982.” Vad Nr 38 tror Sten-Ove Sundström att den i den socialdemokratiska motionen begärda redovisningen skall innehålla? Delar inte Sten-Ove Sundström min misstanke att det blir en hänvisning till att Handlingsprogram 82 håller på att verkställas?

Herr talman! Det är klart att det är svårt för industriministern att försvara en industriutveckling som år efter år försämras. Och nu försvinner 1 100 jobb från ett företag. Det skeri ett län där dessutom gruvorna hotas — på en del håll har de redan lagts ned. Och i dagarna skall ytterligare en gruva läggas ner — jag menar Stollberg. Hela skogssektorn — skogsbruket, träindustrin och massaindustrin — har problem. Verkstadsindustrin har heller inga gynnsamma tider. Atlas Copco minskar, trots vinster. I Horndal befinner sig både stålindustri och träindustri i kris. Den offentliga sektorn ökar inte. Servicesektorn befinner sig också i sysselsättningskris. Man skall kanske tillägga att storbolagen i detta län gör vinster och att man jublar på börsen. Vi frågar oss om regeringens ekonomisk-politiska åtgärder ger jobb och i så fall i vilken bransch. Det är naturligtvis besvärligt för industriministern att svara på det. Såvitt vi kan se finns det i dag inte någon plats där ungdomar och de som har hamnat utanför arbetsmarknaden kan få arbete. Jag kan därför förstå att industriministern inte vill svara på frågan. Industiministern är inte heller, efter vad jag förstår, särskilt oroad över den nuvarande internationella utvecklingen. Vi har varit beroende av den, och i tillväxttider innebar det inga problem. Vi kunde både investera utomlands och expandera i vårt land. Men i dag ligger ju de stora internationella kapitalistiska centra inte i Sverige utan utomlands. Och vad jag kan utläsa av rapporten i SOU 1981:33 om Effekter av investeringar utomlands, är att det klart lyser igenom att man måste närma sig marknaden framöver. Den exportinriktning som vi har, dvs. ett extremt gynnande av exportinriktning, innebär att vår svenska industri av affärsmässiga principer, av lönsamhetsskäl, måste närma sig marknaden. Det får naturligtvis en effekt på den svenska industrin framöver. Detta är naturligtvis ett oroande element för framtiden. Och var kommer vår forskning och utveckling in i det sammanhanget? Vilka är det som bedriver den? Är det inte just de exportinriktade företagen som bedriver denna forskning och utveckling? Och är inte nästa steg i utvecklingen, herr industriminister, att även den här forskningen flyttas utomlands? Man kan inte ta lätt på denna fråga. Vi som befinner oss i utkanten av detta system måste väl inte bara följa med och bli ett nytt Norrland, utan vi måste hitta på något grepp för att klara oss. Vi försöker med det. Vi försöker lägga fram en annan utvecklingslinje, som industriministern tydligen från sina utgångspunkter inte alls är intresserad av. Industriministern tror inte heller på nationella planer, för han har sett att det inte har gått så bra i Östeuropa, t.ex. i Polen. Men vad jag förstår så är det väl svenska planer som vi skall lägga fram. I brist på planer eller med en kortsiktig planering från storfinansen får man just de här effekterna inom stålindustrin. Vad vi har föreslagit och jag har frågat om, det är om vi inte skall ha någon plan för Sverige för framtiden. Skall vi ha stålindustri eller skall vi inte ha stålindustri? Om vi följer den strikta lönsamhetsprincipen och profiten får råda, då har vi ingen stålindustri framöver. Jag är helt övertygad om att lönsamhetsnivån i stålindustrin är så pass låg på grund av att den är så kapitalintensiv, och därför blir det oerhört svårt att upprätthålla intresset för den industrin framöver. Den kommer att koncentreras till Tyskland, Japan, Korea och andra länder, och det betyder att vi blir utslagna och står här med våra järnmalmstillgångar. Det är därför vi skall ha planer för att bevara denna industri i vårt land. Det har ingenting att göra med den planering som t.ex. Polen och andra länder har, utan vi har att planera för att Sverige skall ha stålindustrin kvar. Men det vill inte industriministern, som i andra sammanhang säger sig vilja gynna decentralisering och bevara regioner. Det vore då konsekvent att också vilja bevara Sverige som industrination. Vi får konstatera att svaret från industriministern helt strider mot den fackliga kampen —- om man får kalla den så — och det motförslag mot SSAB-ledningen som har lagts fram. Inom fackföreningarna vill man nu ha en annan utveckling av SSAB. Industriministern fick ganska god hjälp av Per Westerberg. Han har kanske stålindustrin i sina tankar — han har i alla fall haft det — men den metodik som Per Westerberg vill ha är en ytterligare förstärkning av den som industriministern har. En decentralisering av stålindustrin i dag betyder ytterligare maktlöshet på varje ort. Skall lönsamhetsprincipen gälla för Oxelösund, kan det ju bli så att driften i morgon är olönsam, om dollarkursen tar en annan väg. Vi behöver grovplåt och industriplåt. När det slutligen gäller SKF är ju frågan om skrotet en del av storfinansens spel. Företagen får tydligen spela ut varandra i fråga om skrotet. Utan en nationell plan är det så. Allra sist vill jag påpeka för Sten-Ove Sundström, att motionen som har väckts från SAP inte överensstämmer med vad han själv säger och tidigare har talat för i denna kammare.